Fru talman! Det är nu fyra år sedan jag för första gången deltog i konstitutionsutskottets granskning av vapenexporten. Det har hänt en hel del sedan dess. Först och främst har det uppdagats ytterligare affärer under åren. Våren 1986, alltså då jag för första gången deltog, gällde det främst enorma leveranser av krigsmateriel till Singapore och s.k. kompletterande leveranser till Indonesien. Då var det Mats Hellström som livligt försvarade Singapores behov av att försvara sig och framhöll att skjutövningarna där krävde så våldsamt mycket mer ammunition än de svenska. T.o.m. ÖBs expert kunde försvara Singapores behov av krigsmateriel. Sedan dess har det ju blivit klarlagt att mycket av den svenska krigsmaterielen exporterades vidare till ”förbjudna” länder. När jag började granskningsarbetet tyckte jag att det var väldigt svårt att få fram uppgifter om vapenexporten. Vi som ledamöter skulle veta vilka handlingar som fanns på UD och exakt kunna begära fram dem. Det var inte så lätt att veta vad det fanns för material. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen hade tillgång till en del uppgifter och försåg både polis, allmänhet och utskott med information. Sedan dess har det som sagt hänt en hel del på detta område. Flera journalister har ambitiöst undersökt dessa affärer och bidragit till att vi har fått fram information. Inte minst har åklagare och polis gjort genomgripande ut redningar som vi har fått ta del av i konstitutionsutskottet, som på detta sätt har fått helt andra möjligheter att granska vapenexporten. Problemet är dock att vi har olika roller. Konstitutionsutskottet skall granska regeringen och dess handlande, medan domstolarnas sak är att undersöka huruvida det har varit illegal export. De skall inte ta ställning till politiska bedömningar. Det gör det litet komplicerat för vår del. En del åtal har lagts ned på grund av att det har saknats bevis för att brott har begåtts. Om regeringskansliet har känt till att man har vidareexporterat vapen, är det inte längre brottsligt. Däremot strider det mot de riktlinjer som riksdagen beslutat om och ställt sig bakom. På dessa grunder har vissa Boforsdirektörer blivit frikända, t.ex. när det gäller krutmålet i Karlskoga. I vår granskning i år har vi alltså tagit del av en hel del material från åklagarna vad gäller Boforsaffärer. FFV-affärerna är föremål för förundersökning och eventuell rättegång. Därför har vi skjutit upp behandlingen av dessa ärenden. Jag har själv anmält att vi skall granska FFV-affärerna, men vi behandlar inte dessa i årets granskning. Däremot har vi genom åklagare fått kännedom om ytterligare vapenaffärer som bekräftar det jag tidigare sagt i konstitutionsutskottet, nämligen att man har varit alltför godtrogen. I vissa fall har det framkommit att det har funnits information och att även en krigsmaterielinspektör har godkänt att man har vidareexporterat till ett otillåtet land via Singapore. En av de affärer som dykt upp i årets granskning gäller Argentina. Argentina har fått köpa svensk luftvärnsammunition och svenska robotar, trots att det var förbjudet att exportera till Argentina. Man begärde först att få exportera direkt, men fick nej. Något år senare kom man tillbaka och begärde att få exportera exakt samma ammunition och samma antal robotar till Singapore. Regeringen borde ha insett att det skulle exporteras vidare till Argentina. KMI noterade att ”helt nytt tillstånd bör begäras ev. via annat land”. Man var alltså från KMIs sida medveten om att Ardbo hade lovat Argentina att exportera luftvärnsammunition. Den här affären bekräftar det mönster som finns i branschen — både KMI och vapenförsäljarna tycks ha varit medvetna om vilka speciella spelregler som funnits. Ett annat exempel är Malaysia, som jag inte tänker gå närmare in på. Sätten att leverera vapen till förbjudna länder har varierat. Ett sätt har alltså varit att vidareexportera. Ett annat har varit att man har satt ihop ammunition från komponenter. Hopsättningen har skett t.ex. i Singapore, och sedan har man kunnat exportera det vidare. Ett tredje sätt har varit att man har monterat ner krigsmaterielen i olika beståndsdelar. På det viset har man fått tillstånd att exportera dessa som civila produkter. Detta förfaringssätt har diskuterats ganska öppet, även tillsammans med företrädare för regeringskansliet. Det visar på hur benägen man är att kringgå riktlinjerna för att kunna exportera krigsmateriel. Jag tycker att det här är ett osunt förhållningssätt. Vi har ju restriktiva riktlinjer, och de skall följas. Ett av de tydligaste exemplen är den s.k. Marconiaffären. Det är ett exempel på att regeringskansliet har accepterat den här formen av reexport. År 1975 ville Grekland köpa viss krigsmateriel för modernisering av försvaret i Pireus utanför Aten. I en Aide Memoire från London konstaterades att man ”förstått att Bofors inte hade tillstånd att sälja materiel till Grek land”. Man undrade då om man i stället kunde exportera till Marconi med regeringen som sub-contractor. Eftersom Bofors bara fick sälja till regeringen, måste den engelska regeringen dras in i affären. Man behövde alltså inte alls befatta sig med materielen, men på papperet skulle det gå till på det viset. Man ville veta om detta var en acceptabel metod för den svenska regeringen. Dåvarande handelsminister Kjell-Olof Feldt sade ja till den formen av export. Kabinettsekreteraren svarade att ministern beslutat att det engelska försvarsministeriet får köpa den krigsmateriel som nämnts i promemorian och ”reexportera efter eget avgörande”. Kan det göras tydligare? Kjell-Olof Feldt var uppenbarligen beredd att kringgå de svenska bestämmelserna. Krigsmaterielinspektören från den tiden har också i förhör sagt att ”det hade varit svårare för Feldt att gå med på och sannolikt UD också, misstänker jag”. Jag begärde att vi skulle få höra Feldt i denna fråga, men tyvärr har jag av utskottet fått nej på den punkten. Jag tog upp saken redan för över ett år sedan när Kjell-Olof Feldt skulle höras av konstitutionsutskottet i Carnegieaffären. Jag bad att vi skulle få ställa frågor även om Marconiaffären. Men vi fick inte ställa frågor om vapenexport. När jag så upprepade min begäran i år, tyckte man att affären var så gammal och antik att det inte behövdes, att vi hade tillräckligt med material. Men man har ändå lovat att vi skulle kunna få ytterligare material från Kjell-Olof Feldt. Det har jag inte sett någonting av. Utskottet har placerat denna affär under rubriken Riktlinjer, vilket enligt mitt sätt att se är helt felaktigt. Det handlar inte om riktlinjer och inte heller om huruvida det var okej att sälja till Grekland. Det handlar om huruvida man i regeringskansliet är beredd att göra den här typen av affär: att tillåta reexport via ett annat land med risk att det skall uppstå diskussion i press och andra medier. Det gällde ju export till Grekland vid den tidpunkt då Cypernkrisen var ganska akut. Då var man alltså beredd att reexportera via England. Det finns också exempel på reexport via Holland. Det handlade alltså inte om riktlinjer utan om att man ville kringgå riktlinjerna och tillåta reexport. Därför borde det här avsnittet ha hamnat på ett annat ställe i betänkandet. Jag förstår inte att vpk, centern och moderaterna försvarar det här handlingssättet. Bertil Fiskesjö antydde tidigare att vissa affärer var litet väl gamla. Men det gäller ju att se om det har funnits ett mönster i regeringskansliet och i KMI, som tillåter att det faktiskt får tillgå på det här sättet. Så här har det ju gått till under lång tid. Marconiaffären utgör ett av de få exempel där vi faktiskt har svart på vitt på att en handelsminister accepterar reexport på det här viset. Årets granskning handlar annars i huvudsak om Indienaffären. Birgit Friggebo tog ju i sitt anförande upp vissa aspekter på affären, varför jag inte skall gå in på saken mera i detalj. Indienaffären är ett exempel på hur komplicerad en vapenaffär är i dag. Det gäller motköp, leveranssäkerhet, krediter, sysselsättning både i säljarlandet och i köparlandet liksom också mellanhänder. När det gäller frågan om huruvida den här affären står i överensstämmelse med riktlinjerna anser jag att vi i konstitutionsutskottet inte har prövat frågan riktigt. Vi har inte fått underlag för att göra en bedömning, vilket jag framhöll i ett särskilt yttrande redan för två år sedan, när Indienaffären var uppe. Sedan dess har vi inte fått något ytterligare material, varför våra synpunkter har utvecklats i ett särskilt yttrande. Anders Björck påstod att det rörde sig om en helt legal affär, eftersom den fick en sådan uppbackning i det svenska samhället. Det är enligt min mening litet märkligt att en affär blir legal, därför att det finns en uppbackning för den. Det är ju regeringen som skall avgöra huruvida det hela är i överensstämmelse med riktlinjerna eller ej. Beträffande sysselsättning och krediter vill jag säga att det ju är uppenbart att regeringen krävde att Bofors skulle göra en motprestation i form av en fond för Bergslagen på 50 milj.kr. Denna sak har ju Anders Björck utvecklat, och i den här delen av hans anförande kan jag bara instämma. När det gäller mellanhänderna anser jag att det är ganska uppenbart att regeringen med Olof Palme och Carl-Johan Åberg i spetsen påtagit sig ett särskilt ansvar för att det inte skall finnas några mellanhänder i affären. Hans Dahlgren t.ex. gjorde en nedteckning efter ett möte mellan Olof Palme och Gandhi. Där skrev Hans Dahlgren bl.a. följande: ”Statsminister Palme sade att Sverige sträckt sig ganska långt — vi hade tagit bort mellanhänderna, regeringen hade rått Bofors att sänka priset och den svenska staten hade bidragit med stöd på kreditsidan i betydande omfattning.” Detta tyder enligt min mening på att den svenska regeringen kände ett ansvar för att inga mellanhänder skulle finnas. Drygt ett år senare uppstår ändå rykten om att Bofors hade vunnit ordern genom mutor. Bofors försäkrade då att inga utbetalningar gjorts ”till något indiskt bolag eller indisk medborgare” för att få kontraktet. Jag tycker att den speciella formuleringen borde ha fått regeringen i både Sverige och Indien att reagera. Varför formulerar man sig på det här viset? Är det därför att Bofors har betalat till icke-indiska företag för att dessa i sin tur skall kunna betala till andra, t.ex. till Indien? Det vet vi ingenting om, men man borde ju ha frågat sig varför det formulerades just på det här viset. Några dagar efter Bofors försäkran ger regeringen riksrevisionsverket i uppdrag att göra en revisionell granskning av underlaget för Bofors rapportering till den indiska regeringen. Trodde regeringen inte på Bofors, och varför valde man att anlita RRV? Birgit Friggebo har utvecklat saken. Vi kritiserar regeringen och tycker att den borde ha insett att det skulle uppstå svårigheter då den anlitade RRV. Man har ju KMI som ett beredande organ och som ett kontrollorgan. Därför hade man en möjlighet att välja den vägen. Om man nu verkligen ville göra en revisionell granskning, kan man fråga sig varför man inte begärde att få ta del av kontona i t.ex. Schweiz. Riksbanken kunde ju inte framställa en sådan begäran på grund av den praxis som gäller för centralbanker. Om nu regeringen lät RRV undersöka saken i syfte att lugna indierna, kan man fråga sig varför man inte lät indierna ta del av hela rapporten. Som man nu presenterar den kunskap som man fått genom RRV +— genom en not och den öppna delen av rapporten — kunde resultatet inte bli något annat än att indierna blev vilseledda. Även på denna punkt har vi kritiserat regeringen. Till slut: Anders Björck sade att partiöverläggningar skall ha betydelse för konstitutionsutskottets granskning. Jag kan inte instämma i detta. Det är inte partiöverläggningar och det sätt på vilket man vid dessa har skaffat sig information som är av betydelse, utan det är regeringens ställningstagande som vi skall granska, inte partiöverläggningar.

Fru talman! Under 15 år har jag deltagit i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Vapenexporten har varit ett ständigt återkommande ärende. Frågornas karaktär har förändrats under den här tiden, och vi har fått fastare former. I början var det endast riktlinjer. Sedan har det kommit en lagstiftning som grundar sig på riktlinjerna. Dessutom har vi fått en rådgivande nämnd som skall arbeta med krigsmaterielärenden. Vi har också förbättrat det allmänna medvetandet om att man i vapenexportaffärer måste acceptera de regler som fastställts i vårt land, regler som jag tror att väldigt många ställer sig bakom, nämligen att Sverige inte skall exportera till krigförande länder. Vi skall upprätthålla en viss ordning när det gäller vapenexporten. Här har det trots detta uppstått en mängd affärer, eftersom det i olika sammanhang har gått snett. Jag skall inte ägna mig åt de ärenden som nu börjar bli ganska gamla, ärenden som har granskats flera gånger av konstitutionsutskottet och medborgarkommissionen och som dessutom har varit föremål för rättslig prövning vid domstolar. Vissa av liken i garderoben börjar bli så gamla att det är bara benrangel kvar. Jag skall gå över till den fråga som är den för dagen intressanta, nämligen vapenexporten till Indien. Att staten och regeringen har haft och har ett engagemang för vårt näringsliv med tanke på näringslivets möjligheter att bedriva utrikes affärer har utskottet inte kritiserat. Utskottet anser att detta är naturligt och kanske också en uppgift för regeringen. Sådant sker ständigt. När konstitutionsutskottet blir engagerat i en granskning beror det ju på att det hela på något sätt har gått snett. Om vi går bakåt i tiden kan vi erinra oss sådana avtal och överenskommelser som träffades mellan dåvarande regeringen och Libyen. Man diskuterade allt från utbildning till kärnteknik, och Sverige skulle då bistå Libyen. Den stora frågan blev Telubaffären, som handlade om utbildning av Khadafis soldater här i Sverige. Och när det gäller utrustningen till flygplatsen i Moskva skedde ju också hanteringen på konstiga vägar. Sådant kommer alltså fram förr eller senare i KUs granskningsarbete. När det gäller Indienordern var vi från centerpartiets sida redan i 1987/88 års granskning kritiska på vissa punkter. Vi tog framför allt upp det samarbetsavtal som slöts mellan den svenska regeringen och den indiska. Det var alltså på en hög nivå som den svenska regeringen engagerade sig. Vi ifrågasatte om man genom detta avtal på alla punkter kunde följa våra riktlinjer. Att leverera material även om landet kom i krig skulle bryta grundläggande principer för den svenska vapenexporten. Ingen ifrågasätter alltså regeringens engagemang. Men problemet uppstår när man försöker vara både engagerad och oengagerad, när man både vill ta ansvar och inte vill ta ansvar. Om detta handlar centrala punkter i årets granskningsbetänkande. Jag vill, fru talman, börja med frågan om mellanhänder. Det finns ingen klar definition på begreppet mellanhänder. Men när kontakterna blev intensivare mellan den indiska och den svenska regeringen, var ju avveckling av mellanhänderna ett krav från indierna. Ett annat krav gällde prisfrågan. Den svenska regeringen åtog sig då — om inte i formell mening så i varje fall reellt — att medverka till att dessa mellanhänder avvecklades. Jag tror inte att någon — och framför allt inte andra länders regeringar och kontakter i utlandet — kan uppfatta det på annat sätt än så att regeringen här tog ett ansvar. När dessa mellanhänder var avvecklade — om de nu var det — kom i varje fall ett avtal till stånd. Då uppstod nästa fråga: Hade det i samband med att man tog hem den här ordern förekommit någon form av oegentligheter? Det presenterades ju så i svenska tidningar, och från indiernas sida har också den här frågan med rätta rests. Vilken väg skulle man då gå? Indierna vände sig naturligt nog till svenska regeringen. Det var ju med den svenska regeringen som man hade diskuterat vapenaffären, samarbetsavtalet och frågan om mellanhänderna. Regeringen beslutade då att vidta en extraordinär åtgärd — en unik åtgärd, har utrikeshandelsministern kallat den. Man uppdrog åt riksrevisionsverket att försöka skapa största möjliga klarhet om huruvida oegentligheter hade förekommit; detta finns redovisat i promemorior i betänkandet. Jag fäste mig vid ordet ”oegentligheter” — det har betydelse för den reservation som vi från centern har avgivit. Partiledarna informerades innan regeringen fattade det här beslutet. Det har visat sig att man också blivit informerad senare, men till det återkommer jag. Från centerpartiets sida anser vi att det var fel väg när man valde riksrevisionsverket. Det framgår också av reservation 6 att indiernas framställning bottnade i uppgifter om att det hade förekommit bestickningsoch mutbrott. Den rätta och naturliga vägen hade då varit att i Sverige överlämna denna framställning till rättsvårdande myndighet, till åklagarmyndigheten, för att låta utreda frågan. Nu blev det ett både—och, som enbart har bidragit till att skapa förvirring för de inblandade. Regeringen hade inte tänkt igenom saken. Jag frågade Anita Gradin i utskottet om man hade något alternativ till att låta RRV utföra det här utredningsuppdraget, om partiledarna vid informationen hade sagt nej, eller bedömt att detta hade varit en olämplig åtgärd. Hon svarade att det var en hypotetisk fråga. Det är i och för sig anmärkningsvärt. Det som vi betraktar som det naturliga, nämligen att gå den rättsliga vägen, betraktade regeringen då som hypotetiskt — om vi vill hårdra. Man har kanske inte sett det så, men vi bedömer det i varje fall så att regeringen inte har tänkt igenom den här frågan. Vi kommer nu, fru talman, till nästa avsnitt i den här affären, nämligen det som gäller sekretessen. Regeringen har haft överläggningar med riksbanken, med riksrevisionsverket och med partiledarna. I dessa diskussioner har hela tiden frågan hur man bevarar sekretessen varit med. Vad har då det för betydelse? Jo, det har den betydelsen att om det accepteras att man i förväg bestämmer sig för en viss hantering av sekretessfrågan, då har man satt vår sekretesslag ur spel. Och en av KUs granskningsuppgifter är ju ändå att se till att regeringen följer den lagstiftning som gäller. Regeringen skall göra en självständig prövning av sekretessgrunderna. Varje myndighet har ju också denna skyldighet. I och med att riksbanken, som gavs löfte om bibe hållen sekretess, hade överlämnat sitt material till riksrevisionsverket, så var det riksrevisionsverkets sak att göra denna prövning av sekretessfrågorna. Hade man gått den väg som centerpartiet och folkpartiet anser vara den naturliga, nämligen att låta rättsvårdande myndigheter få uppdraget, så hade sekretessfrågan kommit i en annan dager. Man hade i förundersökningssammanhanget fått ut materialet. Hade det inte funnits några misstankar om brott, så hade ju detta inte publicerats. Hade det förekommit brott, så skulle det ju beivras, och saken hade då kommit till domstol på vanligt sätt. Nu har frågan vem som egentligen bestämmer inom moderata samlingspartiet när det gäller det här sekretessärendet kommit att tillmätas den avgörande betydelsen i dag. Det påminner mig om när en av mina pojkar en gång frågade vem som bestämmer. Jag utvecklade då detta med riksdag, landsting och kommuner. Då tittade han på mig och sade: ”Vem är det som egentligen bestämmer?” I dag kan vi konstatera att det är Carl Bildt som bestämmer hur den här frågan skall hanteras för moderaternas del. Låt mig då säga att vi från centerpartiets sida har det underlag som vi behöver för att göra vår bedömning, och vi ändrar oss inte i sak utan anser att frågan kan prövas i dag. Vi har alltså prövat sekretessfrågan och sagt att det ur laglig synpunkt inte finns någonting som hindrar regeringen från att lämna ut material. Vi har inte sagt att det materialet behöver offentliggöras i Sverige. Men man kan gå Indien till mötes på det sätt som indierna säkerligen har väntat sig av den svenska regeringen — och lämna ut detta material. Jag noterar också att man i den socialdemokratiska reservationen diskuterar frågan om sekretessgrunderna. Socialdemokraterna säger att man i ärenden av detta slag gör en självständig bedömning av frågan om sekretessen och att man kan komma till den ena eller andra uppfattningen. Vi har här i riksdagen att göra en bedömning i sekretessfrågan, och vi i centern menar att denna bedömning kan göras nu. Om vi inte avgör denna fråga nu, väcker det nämligen nya frågor när det gäller sekretessen. Regeringen kan ju inte tillsammans med partiledarna fatta några beslut, utan regeringen måste självständigt fatta besluten. Om man emellertid har träffat en överenskommelse som innebär att man har formulerat beslut som tar över viktiga sekretessbestämmelser, är ju detta, som jag tidigare sade, också ett sätt att kringgå sekretesslagen. Vi kan inte granska partiledarna, men vi kan däremot granska regeringens åtgärder efter överläggningen, och vi har ju facit i fråga om detta. Regeringens åtgärd efter den överläggning som skedde med partiledarna var att inte ge indierna hela rapporten utan bara presentera en del av den. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till hemställan i betänkandet i denna del. Det finns ytterligare en centerreservation, och den tar upp Ringbergs förfrågan till utrikesdepartementet. Hela utskottet har sagt att det hade varit naturligt att svaret hade kommit från utrikesdepartementet, till vilket Ringberg ursprungligen vände sig. Nu kom svaret att lämnas av justitieministern, som är högsta ansvarig för åklagarväsendet. Vi säger dessutom i centerreservationen att regeringen borde ha biträtt Ringberg i hans önskemål att komma i kontakt med indierna. Nu kom frågan att helt enkelt dö ut i utrikesdepartementet. Ringberg vidhöll sitt ställningstagande, att han ville ha en kontakt med Indien. Regeringen menade att detta var olämpligt men bidrog inte på något sätt till att skaffa nya kontakter eller tala om hur man ansåg att Ringberg i stället borde gå till väga för att bringa klarhet i frågan om pengarna från Bofors. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6 och 9 och avslag på återremissyrkandet samt i denna del i övrigt bifall till majoritetsutlåtandet.

Fru talman! Anders Björck började med en liten allmän betraktelse över vapenexporten och varför moderaterna tycker att det är bra att vi har vapenexport från Sverige. Jag kan börja med en liknande liten allmän betraktelse och tala om varför vpk är ett av de två partier här i riksdagen som bestämt säger nej till all svensk vapenexport. Jag vet att de partier som är för en svensk vapenexport brukar motivera sitt ställningstagande med att en sådan behövs för att det svenska försvaret skall få mindre kostnader, att den behövs för sysselsättningen och att det dessutom är bra att Sverige, som ett neutralt land, säljer vapen, så att de länder som köper inte behöver binda upp sig till några stormakter som är indragna i militära allianser eller pakter. Samtliga tre påståenden är felaktiga, falska och förljugna. Det finns inget samband mellan svensk vapenexport och beställningar från det svenska militära försvaret vad gäller försvarsindustrin. Det handlar inte om sysselsättningen. All civil produktion och sysselsättning ger fler arbeten, det är bevisat ekonomiskt och vetenskapligt i samtliga länder. Det är inte heller så att de länder som köper vapen från Sverige köper enbart svenska vapen. Vi har en omfattande samproduktion med andra länder. Att köpa vapen från Sverige ger inte längre en garanterad neutralitet och alliansfrihet. Det enda skälet till att vi har en svensk vapenexport är naturligtvis att vi har en ganska stor svensk vapenindustri. Denna är intresserad av att sälja sina vapen på marknaden för att tjäna pengar. Så enkelt är det. Det finns ett antal politiska partier som menar att detta rent moraliskt och etiskt inte är bra. Sverige är ju en fredsälskande nation, och vi skall bidra till fred och avspänning i världen. Det rimmar illa med att vi är en sådan stor vapenexportör, och det ger, precis som Anders Björck sade, upphov till moraliska och politiska problem. Många, inte minst bland socialdemokraterna, känner sig kluvna och delade i denna fråga. Det finns en stor folklig opinion som är representerad bitvis i samtliga partier. Den är naturligtvis starkt representerad i de partier som helt tar avstånd från denna hantering, men den är även starkt representerad inom socialdemokratin. Det är fråga om en stor opinion, som formerar sig i fredsrörelser men också deltar i politiska partier och som vill ha ett stopp för svensk vapenexport. Socialdemokraterna försöker tygla representanter för denna stora opinion inom det egna partiet genom att driva kravet på en mycket restriktiv svensk hållning när det gäller vapenexport. Man säger att det är förbjudet, och sedan gör man en massa undantag. Frågan blir då: Hur löser vi alla dessa svåra gränsdragningsproblem? Vad gör vi när undantagen inte räcker till? Jo, vi myglar, vi luras, vi hemligstämplar. Precis så har det gått till. Jag har efter många år i fredsrörelsen under de senaste två åren haft möjlighet att granska de hemliga dokumenten kring dessa frågor, eftersom jag är suppleant i konstitutionsutskottet. Det har om något bekräftat de farhågor jag hade om hur hela denna hantering med vapenexporten går till. Det är fråga om buntar av papper där det står ”Bäste broder”. Det handlar inte om någonting annat än hur vi skall kunna sälja så mycket vapen som möjligt och under sådana former att ingen kommer på oss. Representanter från framför allt de borgerliga partierna men även från socialdemokraterna säger att allt är bra och att en politisk majoritet stödjer den lagstiftning vi har i dag. Ibland går det emellertid snett, och då beklagar man detta. Jag tror att både Anders Björck och centerns företrädare talade om att det ibland går snett. Man lägger då pannan i djupa veck och frågar: Vad är det som går snett? Jo, det är vid tillfällen då sådana saker som inte skulle komma fram i offentligheten ändå kommer fram. Det är när fredsrörelsen börjar anmäla vapenindustrin för illegal export. Det är när en rad vapenaffärer plötsligt börjar nystas upp och t.ex. KU börjar granska detta och utfrågningar börjar komma till stånd. Då visar det sig att det visst har gått snett. Men det är inte det faktum att man har begått olagligheter och oegentligheter som är det som har gått snett, utan det är först när offentlighetens ljus sätts på dessa affärer som man säger att det har gått snett. Så länge ingen känner till det, går det alltså inte snett. Då kan vi fortsätta att sälja vapnen. Det är enligt min mening mycket bra att denna granskning har kommit till stånd. Jag tror att det finns väldigt mycket mer att rota i. Vi menar från vpk:s sida att utskottet kunde ha varit mycket kraftigare i sin kritik på flera punkter. Jag tänkte beröra en del av de reservationer som vpk står bakom innan jag slutgiltigt går in i en diskussion med Anders Björck om varför det inte nu skall bli någon prickning av den här affären. Tillsammans med miljöpartiet står vi i vpk bakom reservation nr 1 till betänkandet, vilken tar upp vidareexportaffärer. Majoriteten i utskottet har i detta sammanhang uttalat: Sammanfattningsvis vill utskottet framhålla att den nu genomförda granskningen gett ytterligare belägg för de kritiska uttalanden som tidigare framförts från utskottets och medborgarkommissionens sida. Vi reservanter menar att detta är en för svag skrivning. Vi vill ha en starkare skrivning, vilket främst motiveras av de promemorior som upprättades av tidigare krigsmaterielinspektör Bengt Rosenius. Ännu viktigare är en SÄPO-promemoria, som visar att såväl SÄPO som försvarets materielverk och KMI senast i mars 1981 visste att robot 70 hade exporterats via Singapore till Dubai och Bahrein. Trots detta har man alltså tigit om affären under fem års tids polisutredning. Vi menar att KMI i detta fall utgör en del av regeringskansliet, och samtliga statsråd som under denna period har varit inblandade bär alltså ett ansvar för det som har hänt. Sedan till frågan om Marconi-affären, som Ingela Mårtensson tog upp. Hon undrade varför vpk inte stödjer reservationen om detta, och jag skall lugna henne genom att säga att vi stödjer den. Det är ett förbiseende att vi inte har stött den i utskottsbehandlingen. Vpk är det parti som allra tidigast tog upp denna affär till granskning. Vi menar att det inte handlar om ifall Indien är ett lämpligt land eller inte, utan det handlar om principfrågan. Skall regeringen, som man gjorde via handelsminister Kjell-Olof Feldt, säga ja till detta sätt att sälja till ett tillåtet land fast man är medveten om att exporten sedan skall gå vidare till ett otillåtet land? Det är själva principfrågan som är det viktiga, och det är detta som reservationen handlar om. I den riktas kraftig kritik, och det tycker vi är helt berättigat. Sedan till reservationen nr 3 som handlar om samarbetsavtal. Vi menar att man i och med Indienaffären knäsatte en ny princip, nämligen att man i samarbetsavtal skall garantera de länder som inte befinner sig i krig vid just det tillfälle då de vill köpa vapen från Sverige, och då rätteligen borde vara ett s.k. godkänt land, en fortsatt leverans. Man försäkrar i samarbetsavtal det landet att vapenleveranser kommer att fortsätta i det oändliga, även om detta land råkar in i väpnade konflikter. Jag är medveten om att detta är en typ av samarbetsavtal som tyvärr kommer att sprida sig till alla vapenaffärer framöver. Den princip som tillämpas i dessa avtal strider mot de riktlinjer som den svenska vapenexporten bör hålla sig till. Detta är alltså vad reservation nr 3 handlar om. Sedan till socialdemokraternas egen reservation, nämligen reservation nr 7. Den berör frågan om huruvida man skall lämna ut RRV-rapporten eller inte. Det är intressant att titta på hur socialdemokraterna motiverar sitt ställningstagande, och det kommer att bli ännu intressantare att höra motiveringen från utskottsrepresentanten. När det gäller frågan om RRV-rapporten har vi att se tillbaka på en situation där den indiska regeringen som kund begärde en utredning. Kravet tillgodosågs, men det viktigaste, innehållet, hemlighölls. Däremot fick både Bofors och Nobel Industrier Sverige AB läsa och skriva av den hemliga rapporten. Det motiverade regeringen med att de var part i målet. Enligt de regler som finns kan man också säga att Indien i det här fallet i högsta grad är part i målet. Indien borde också ha fått tillgång till de hemligstämplade delarna. Det fick man alltså inte. Det innebär att de delar av utredningen som den indiska regeringen var ute efter när den gjorde den här beställningen, de fick den inte ta del av. Nu har man i alla fall fått ta del av materialet i och med att det har kommit fram. Det har sipprat ut, jag vet inte på vilka vägar, men ibland är det bra att saker och ting kommer fram i ljuset. Man känner i Indien till den här rapporten, och när det gäller de personer som den svenska regeringen lovade inte skulle förekomma som mellanhänder, vet man att just en sådan person förekom i sammanhanget. Dessa delar av utredningen vill regeringen inte lämna ut. Det pågår nu en polisutredning i Indien. Man vet om att dessa papper finns och man behöver dem i original för att kunna hävda sin rätt i den pågående processen. Ända tills i går fanns det i KU en betryggande majoritet för att lämna ut materialet, en majoritet som nu har försvunnit. Det innebär att moderaterna inte är villiga att underlätta den rättsliga processen i Indien, och tydligen är inte någon socialdemokrat heller villig att göra detta. Men det har stått klart sedan ganska länge. Men åtminstone Anita Gradin har sagt, att om en majoritet i riksdagen röstar för att regeringen har gjort ett fel i den här delen, är regeringen villig att lämna ut rapporten. Det skulle innebära att man äntligen får slut på den här processen i Indien och att man äntligen får klarhet i dessa affärer. Det är någonting som moderaterna och socialdemokraterna förvägrar både den indiska allmänheten och den svenska allmänheten att få. Man frågar sig naturligtvis varför. Vilket är moderaternas motiv att göra på det här sättet? Jag är alldeles övertygad om att socialdemokraternas motiv är att man vill bibehålla intressegemenskapen och förtroendet mellan vapenindustrin och det socialdemokratiska partiet. Det är ett mycket förtroendefullt och gott samarbete som har resulterat i stora orderingångar för den svenska vapenindustrin. Det är ingenting som man är beredd att sälja ut, har jag förstått. Regeringen vill också vara säker på att riksbankens önskemål om sekretess skall fortsätta att gälla. Man sätter alltså vapenindustrins intresse före det berättigade intresse som finns hos den folkliga opinionen, både i Indien och i Sverige, om att denna vapenbyk äntligen skall tvättas offentligt och ordentligt. Moderaterna brukar ge sken av, eller vill åtminstone ge sken av, att de värnar rättssamhället och att de är mycket högtstående moraliskt sett. De är minsann inte de som ljuger, utan här skall alla papper fram på bordet, och alla skall ta sitt ansvar — inte minst socialdemokratiska statsråd. Att moderaterna i det här fallet nu väljer att kohandla med socialdemokraterna måste naturligtvis ha någon förklaring. Det är märkligt att Anders Björck säger: Eftersom partiledarna har haft en överläggning i vilken partiledarna har tyckt att detta var riktigt handlat, måste KU se på frågan igen. Detta är två saker som inte alls har med varandra att göra. En partiledaröverläggning har ingen konstitutionell tyngd över huvud taget i det svenska demokratiska systemet — åtminstone enligt vad jag vet. Partiledaröverläggningar är en arbetsform som den socialdemokratiska regeringen om inte introducerat så använt mycket flitigt. Partiöverläggningar används för att binda upp de andra politiska partierna i överenskommelser i hemliga rum, så att regeringen skall slippa en demokratisk debatt om olika frågor. Det är ett arbetssätt som vi i vpk har kritiserat länge, och vi kritiserar utbredningen av det. Det kommer igen i fråga efter fråga. När det gäller frågor som rör utrikespolitik och säkerhetspolitik, s.k. känsliga frågor, kritiserar vi förfarandet ännu mer. Då sker dessa överläggningar oftast i utrikesnämnden, och då är det inte fråga om att samtliga partiledare skall delta. Då är inte vpk och inte miljöpartiet med över huvud taget. Det fattas en mängd sådana beslut, och de tas sedan som intäkt för att det finns en gemensam svensk hållning i olika frågor. Detta är ett djupt odemokratiskt arbetssätt, och det faktum att samtliga partier inte är med är ännu mer odemokratiskt. Det är i den här församligen som frågorna skall diskuteras, inte i partiöverläggningar i slutna rum. Enligt vad jag förstår har konstitutionsutskottet inte någon som helst anledning att ta hänsyn till vad partiledarna har kommit överens om. Konstitutionsutskottet har i sin granskning visat på att rege ringen har gjort fel. Sedan spelar det ingen roll vad partiledarna har sagt. De har väl i så fall varit dåliga rådgivare åt regeringen. Vi som tillhör de partier vilkas partiledare inte är representerade i utrikesnämnden kan möjligen med heder konstatera detta. Ni som tillhör de partier som varit representerade med en partiledare, vilka tydligen har varit dåliga rådgivare till regeringen, får väl ta ert ansvar för detta. Skulle moderaternas partiledare stå över konstitutionen i Sverige? Man kan undra vilken uppfattning ni i moderata samlingspartiet har om vilka ni är. Är Carl Bildt Gud Fader själv, eller vem är han? Skall alla rätta sig efter honom? Vad skall ni göra i konstitutionsutskottet när dessa papper kommer tillbaka, om ni nu har kommit överens med socialdemokraterna om att det är den tågordningen som skall gälla? Ni kan då konstatera att parterna har träffats och vad de sade. Men vad skall ni sedan göra? Sedan skall papprena tillbaka till kammaren, och vi skall på nytt trycka på voteringsknapparna. Det finns ingenting, Anders Björck, som gör att den här frågan till sitt innehåll skulle ändras på något sätt. Därför yrkar jag naturligtvis, fru talman, avslag på yrkandet om återremiss och bifall till reservationerna 1, 2,3 och 8 samt, för säkerhets skull, till de övriga reservationer som vpk står bakom. Jag tror att föregående talare från vänsterpartiet kommunisterna glömde detta.
Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse på detta våldsamt engagerade anförande. Jag fick reda på att det hade förekommit förbiseenden från vpk:s ledamöter i utskottet när det gällde en reservation. Varför stöder inte vpk reservation 4 från moderata samlingspartiet, folkpartiet och miljöpartiet? Det skulle vara intressant att få en förklaring till varför ni inte vill vara med och stödja den och rikta kritik inom ett avsnitt som gäller vapenexport. Eller är det möjligtvis på det sättet att det inte finns någon konsekvens i vpk:s politik? Varför är ni inte med på reservation 4? När det gäller partiledaröverläggningar trodde jag att jag hade förklarat motiven bakom återremissyrkandet. Det har uppenbarligen inte gått fram. Det som något förvånar mig är att det är ett förfärligt skriande från vpk:s partiledare om att han inte får vara med i överläggningarna. Det är ett ständigt tjut om att vpk ställs utanför! Var finns logiken? Vill ni vara med, eller vill ni inte? Såvitt jag kan förstår deltar vpk ofta i partiledaröverläggningar, t.ex. i skattefrågan, även om det av speciella skäl har varit litet problem att förhandla med vpk:s partiledning i de här frågorna. Får vi ett besked på den här punkten? Skall ni delta är det inga problem, och skall ni inte delta är det inga problem heller. Det är bara att stanna hemma. Jag tycker motiven för återremissyrkandet är intressanta. För det första: Varför sade Carl Johan Åberg, Anita Gradin och Sten Andersson, som var kallade till konstitutionsutskottet, ingenting om att det hade förekommit partiledaröverläggningar? Vi frågade dem om det. För det andra: Vilket värde skall man tillmäta sådana partiledaröverläggningar? Det tycker jag också skall granskas i utskottet. För det tredje: Vilken information har partiledarna fått? Har de fått infor mation vid denna partiledaröverläggning som vi inte har fått veta om i konstitutionsutskottet? För det fjärde: Vilken information har Olle Svensson fått från Carl Johan Åberg och från Kjell Larsson i statsrådsberedningen? Har handlingarna överlämnats till Olle Svensson? Har han i så fall diariefört dem? Varför har de i så fall inte föredragits för utskottet innan beslut fattades? Det vill jag också ha besked om. Fru talman! Om Anita Gradin prickas eller inte — det får vi väl se. Om kammaren inte går på det moderata återremissyrkandet för att bereda frågan ytterligare, kommer den moderata riksdagsgruppen rösta för att det blir en s.k. prickning. Men det är inte mot Anita Gradin — för där har samtliga läst fel — utan mot regeringen. Det är det som betänkandet handlar om. Jag tycker att det är svårt att se att det skulle kunna gå att ge klarare besked på detta område.
Fru talman! Anders Björck frågar om vpk vill vara med eller inte. Vi i vpk har länge framfört att vi vill sitta med i samtliga utskott. Det har vi numera med egen kraft sett till att vi gör. Vi har länge framfört att vi vill vara med i utrikesnämnden. Vi kan inte se någon anledning till varför vpk, och inte heller miljöpartiet, skall uteslutas ur utrikesnämnden, när man har en typ av överläggningar i s.k. känsliga frågor för att nå en parlamentarisk enighet och för att kunna ge de rätta signalerna utåt. Om det är ambitionen i den församlingen, varför är då inte samtliga partier med? Jag har ställt den frågan även till utrikesminister Sten Andersson, och han har inte riktigt kunnat förklara varför. Jag tycker att det är en dålig rutin att det är så. Partiledaröverläggningar är en arbetsform som används av den socialdemokratiska regeringen i alldeles för stor utsträckning enligt vpk:s mening. Man kallar hellre partiledare till slutna rum med slutna överläggningar och binder upp de olika partierna i olika ställningstagandenän att man för en öppen offentlig demokratisk debatt. Vi tycker att det är ett dåligt arbetssätt. Jag kan inte förstå varför moderaterna stöder detta — framför allt inte nu. Anders Björck talar återigen om olika saker som han vill att konstitutionsutskottet skall titta på med hjälp av återremissförfarandet. Alla de saker som Anders Björck radar upp har ingenting med granskningen av regeringen att göra. Det är ointressant vilka papper som partiledarna har fått. Det är ointressant vad partiledarna har sagt, tyckt och gjort. Det intressanta är vilka beslut och ställningstaganden som den svenska regeringen har fattat i dessa frågor. Det är det som konstitutionsutskottet granskar, och det är där som konstitutionsutskottet har ansett att regeringen har gjort fel. Jag delar den uppfattningen, och jag beklagar att moderaterna inte vågar stå för det. Jag frågar mig vad ni får i utbyte av denna kohandel med socialdemokraterna. Jag är övertygad om att röstningen kommer att gå så att det blir en återremiss, och jag är övertygad om att ni har kommit överens om detta i ett litet slutet rum i förväg.
Fru talman! Jag tackar för lektionen efter att ha suttit snart 20 år i riksdagen — största delen av tiden i KU — om vad KU skall granska. Jag har aldrig sett Gudrun Schyman i KU. Nu har hon talat om att hon febrilt har läst hemliga handlingar. Men jag har sannerligen aldrig sett henne delta i utskottsarbetet. Precis tvärtemot vad Gudrun Schyman säger har det utomordentligt stor betydelse för bedömningen av denna fråga och andra frågor vilken information som regeringen i regeringens utövning ger till partiledare och andra, vilka dokument som ställs till förfogande, om man är sanningsenlig inför KU eller inte. Vi har t.ex. kritiserat Mats Hellström för detta, med vpk:s goda minne. KU granskar s.k. administrativ praxis. Jag trodde att även en suppleant i KU hade en viss kunskap om vad det utskottet sysslar med. Gudrun Schyman! Läs det tjocka betänkande som ligger på kammarens bord och se vilken typ av granskning vi har sysslat med. Det framgår alldeles klart att det är precis den typ av frågor som jag har nämnt och som vi sedan decennier tillbaka har granskat. Gudrun Schyman säger vidare att det förekommer för många partiledaröverläggningar. De skall i princip inte få förekomma. Man skall gå vägen via riksdagen till utskotten osv. Ja, detta är ju en fruktansvärd kritik mot Lars Werner. Han ägnade veckor åt att förhandla med regeringen på partiledarbasis när det gällde att rädda regeringen ur knipan. Var det fel av Lars Werner att göra detta? Varför gick inte regeringen via finansutskottet och vpk? Ni är ju representerade där nu. Innebär detta att vpk:s partiordförande i fortsättningen icke kommer att delta i några partiledaröverläggningar? Det är kontentan av vad Gudrun Schyman säger. Ett ja eller nej på den frågan måste vi få efter Gudrun Schymans inlägg. Jag förstår inte heller varför hon är så livrädd för att svara på frågan varför vpk inte stöder reservation nr 4 om vapenfrågorna.
Fru talman! Jag kan inte ståta med att jag har suttit 20 år i riksdagen, Anders Björck. Jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel. Jag är suppleant i konstitutionsutskottet, och jag har faktiskt suttit vid väggen vid ett sammanträde. Men jag har huvudsakligen ägnat mig åt frågan om vapenexporten, eftersom jag är ordinarie i ett annat utskott och dessutom har en del andra frågor på mitt ansvarsområde — som det är när man är ledamot i ett litet parti. Jag är mycket medveten om vad konstitutionsutskottet gör, inte gör och skall göra. Jag har även läst granskningsbetänkandet ganska noggrant. Men vad jag menar, Anders Björck, är att det har gjorts en ordentlig granskning. Affären har granskats. Ända fram till i förrgår var ni överens om att granskningen som är gjord är tillräcklig för att pricka regeringen. Därefter kommer Carl Bildt och säger att han tycker att detta är bra och att han har sagt det vid en partiledaröverläggning. Det kan ju inte omkullkasta hela den granskning som har gjorts tidigare och där ni har varit överens med de andra oppositionspartierna om att det var riktigt att pricka regeringen. Det faktum att partiledarna har yttrat sig i frågan kan inte ha den betydelse som Anders Björck försöker att tillskriva det. Det finns inte någon grund för det i den svenska konstitutionen mig veterligt. Det finns inget institut som heter parti ledaröverläggningar och som har ett visst värde i förhållande till konstitutionsutskottets granskning. Vad det sedan gäller om Lars Werner skall fortsätta att delta i partiledaröverläggningar eller inte, förmodar jag att han kommer att fortsätta att göra det. Vad jag kritiserar, och vad vi har kritiserat från partiets sida inkl. Lars Werner, är att detta är en arbetsmetod som används alldeles för flitigt av regeringen. I de fall det är partiledaröverläggningar är det klart att vi deltar. Vi skall gärna se till att antalet minskar. Men då gäller det samtliga partier, naturligtvis inte bara vpk.

Fru talman! Vapenexportskandalerna har mer än något annat skadat Sveriges fredsrykte i världen. Därför är det bra att ett enhälligt konstitutionsutskott nu konstaterar att den genomförda granskningen har gett ytterligare belägg för de kritiska uttalanden som tidigare har framförts från utskottets och medborgarkommissionens sida. Det är också bra att KU-majoriteten har kritiserat regeringens hemlighetsmakeri med RRV-rapporten. Inte minst är det bra att ledamoten Anders Björck har agerat med stor konstitutionell nit i vapenexportärendena i allmänhet och i Indienaffären i synnerhet, trots att han är varm anhängare av svensk vapenexport. Jag tycker att man kan konstatera att Anders Björck har visat förtjänstfull förmåga att skilja mellan konstitutionellt ansvar och partinit. Just därför är det med bestörtning man tar del av uppgifterna om att Carl Bildt nu håller på att krossa förtroendet för Anders Björcks konstitutionella heder. Det sägs att KU inte har varit informerat om något slags partiledaruppgörelse för flera år sedan angående RRV-rapporten. För det första är det fel. Förekomsten av denna partiledarinformation har flera gånger omnämnts i KU. För det andra är det irrelevant. Som redan har påpekats saknar partiledaruppgörelser varje form av konstitutionell status. I själva verket handlar det om att Carl Bildt inte vill begripa att KU är ett självständigt granskningsorgan. Sannolikt handlar det också om att Carl Bildt inte, som Anders Björck, förmår skilja på å ena sidan Sveriges nationella intresse av vapenbykstvätt och å andra sidan vissa företags exportintressen. Vad blir nu följden om moderaterna genomför sitt planerade lustmord på Anders Björck? Jag kan inte se någon annan möjlighet än att Anders Björck måste lämna KU. Hur skall vi andra i framtiden någonsin kunna lita på att Anders Björcks ord gäller? Hur skall vi veta att Anders Björck företräder konstitutionen och inte bara är springpojke för Carl Bildts sårade partiledarprestige? Jag tycker faktiskt synd om Anders Björck. Gudrun Schyman antydde att Carl Bildt trodde att han var Gud Fader. Jag skulle hellre vilja jämföra honom med motsatsen. Vi ser alla hur Anders Björck dignar i dag under tyngden av Carl Bildts smutsiga dolkstöt i ryggen. Jag yrkar avslag på återremissyrkandet. I den digra lunta av material som ligger till grund för KUs arbete med vapenexportfrågorna vill jag till läsning rekommendera framför allt utskottsförhöret med chefsåklagare Lars Ringberg. Ringberg förmodar bl.a. att de beryktade provisionerna i Indienaffären har gått till ”internationella vapenagenter utan vars hjälp ett litet land som Sverige inte kan agera på den internationella vapenmarknaden”. Alltså: Skulle Sveriges regering befinna sig i lag med de skummaste och mest hänsynslösa vapenhandlarna? Det verkar så. Vad KU har visat är nämligen inte bara att regeringar och krigsmaterielinspektörer i realiteten har sett genom fingrarna med en rad oegentligheter, utan KU har också visat att den svenska regeringen direkt har agerat som aktiv vapenhandlare. Det är detta Indienaffären handlar om. ”Sedan kom Anders Carlberg, koncernchef i Nobel, in i bilden. Han sade att han hade mycket med Palme att göra och träffade Palme ofta under den här tiden. Avslutningsvis vill jag säga att det gick som en röd tråd genom Ardbos förhör att hade man inte haft Palme så hade man inte fått kontraktet”. Redan den 13 oktober 1982 hölls något av de första mötena angående Bofors kanonorder till Indien. Närvarande var Olof Palme, statssekreterare Ulf Larsson, Boforschefen Winberg, som sedermera körde ihjäl sig, och Boforsdirektören Martin Ardbo, som sedermera dömdes för illegal vapenutförsel. ”Palme talade om våra aktiviteter i Indien och Pakistan”. Palme utvecklade sedan en aktivitet beträffande vapenhandeln till Indien och Pakistan, som tycks ha ökat hela tiden ända fram till mordet. Av det material som KU har haft tillgång till framgår att regeringen under 1985 och i början av 1986 varit fullständigt nedlusad av vapenexportärenden. Inte minst Olof Palme tycks ha ägnat en absurt stor del av sin tid åt vapenexportärenden — såväl åt att främja försäljningen som åt att försöka mildra de åtföljande politiska komplikationerna. Våren 1985 började telefaxen gå varm mellan Stockholm och New Delhi om problemen med mellanhänder, provisioner och misstänkta mutpengar. Det krävdes att man skulle eliminera Win Chada, och att varken Gandhis eller Arun Singhs namn skulle nämnas i samband med olika möten. Sommaren 1985 erbjöd Olof Palme plötsligt Pakistans premiärminister att köpa svensk teknologi. I oktober 1985 träffades Palme och Gandhi i New York och pratade kanonaffärer. Gandhi hävdade att Bofors var 20 76 dyrare än konkurrenterna och borde sänka priset med 220 miljoner. Det kom nya varningar om att man borde visa stor försiktighet vid samtal med personer som inte kunde uppfattas tillhöra Gandhis allra närmaste förtrogna. Den 14 januari 1986 träffades dåvarande industriminister Thage G Peterson och Nobelchefen Anders Carlberg. Den 15 januari fick regeringen brev av Anders Carlberg med erbjudande om den s.k. Bergslagsfonden. Den 22 januari 1986 träffades Palme och Gandhi i New Delhi. Palme meddelade Gandhi att den svenska regeringen hade bidragit till att ta bort mellanhänder, sänka priset och ge kreditstöd. Den 20 februari 1986 beslöt regeringen plötsligt att Pakistan åter skulle bli ett tillåtet vapenexportland. Den 26 februari 1986 protesterade Irans ambassadör, och den 28 februari träffade Palme Iraks ambassadör, som förde på tal att svenska företag exporterar krigsmateriel till Iran. I april 1987 begärde den indiska ambassaden i Stockholm hos regeringen hjälp för att kontrollera om det förekommit mutor i samband med Boforsaffären. Bofors svarade indiska ambassaden att det inte förekommit några mutor och att Bofors inte har gjort sådana betalningar som påstås i media. Den 29 april fick RRV sitt berömda uppdrag av regeringen. I början av oktober 1987 träffade Sten Andersson den indiske vice utrikesministern Natwar Singh i New York. Singh varnade då för att man snart kunde vänta uppgifter som kunde vara besvärande för Indien och Sverige. I januari 1988 försökte Ringberg få regeringens hjälp att ställa frågor till en gästande indisk delegation. Han fick nobben av Anna-Greta Leijon. Den 25 janauri lade han ner förundersökningen. Regeringen vägrade som bekant senare att lämna ut hela RRV-rapporten till Indien. Detta är naturligtvis bara en del av den totala bilden, men det är dock fråga om viktiga delar. Vilka slutsatser kan man då dra av detta material? Är byken tvättad? Knappast. Men vissa konstateranden kan ändå göras. För det första bär samtliga statsråd med ansvar för krigsmaterielexportärenden ett tungt ansvar för vapenaffärerna, inte minst för att krigsmaterielindustrin uppenbarligen har uppfattat det som att den påtagliga brist på respekt som man visat mot gällande bestämmelser har stått i överensstämmelse med statsmakternas underförstådda intentioner. För det andra kan man slå fast att regeringen har uppträtt som vapenhandlare och kompanjon till vapenföretagen. Ett av de mest flagranta exemplen är Bergslagsfonden och över huvud taget hela Indienaffären. För det tredje har regeringen gentemot Indien i realiteten tagit på sig ett medansvar för att mellanhänder inte skulle förekomma. Denna slutsats bygger både på öppet och på delvis hemligt material som KU har tagit del av. För det fjärde har utskottsförhören klart visat att inget rättsligt hinder har förelegat för utlämnande av hela RRV-rapporten till den indiska regeringen. Från regeringen har man — bl.a. Anita Gradin här i riksdagen den 16 januari i år — ibland hävdat att det bara handlat om att följa de lagar och regler som Sveriges riksdag har beslutat om. Men detta är missvisande. Det finns inga lagar och regler som har hindrat regeringen att lämna ut hela RRV-rapporten, vilket KU genom sin granskning fastslagit på ett sätt som höjer det över allt tvivel. Det skedde en politisk bedömning och den måste regeringen ta ansvar för. För det femte har regeringens dribblande med RRV-rapporten lett till att man på indisk sida anser sig grovt vilseledd. Att så skett framgår tydligt av det material som utskottet fått tillgång till, bl.a. en indisk rapport där det klart sägs att det efter det att man via massmedia — inte via regeringen — fått tillgång till en fullständig rapport visar sig att tidigare påståenden från Bofors om att Bofors inte hade gjort några utbetalningar av provisioner var felaktiga. Detta finns dokumenterat i KUs handlingar. Det är uppenbart att Indien har blivit vilselett, anser sig vilselett och på goda grunder kräver att få tillgång till hela rapporten. Regeringens agerande har alltså skadat förtroendet för den svenska utrikespolitiken i allmänhet och i förhållande till Indien i synnerhet. Fru talman! Låt mig avslutningsvis erinra om att Karlskoga tingsrätt frikänt de personer som har åtalats för krutsmuggling — detta ärende har ännu ej granskats — på grund av att man anser det självklart att ”i vart fall krigsmaterielinspektören måste ha varit medveten om omfattningen av Nobelskruts export och om sannolikheten av att varorna av köparen försåldes vidare”. Om den domen står sig i hovrätten, kommer de indicier som finns att krigsmaterielinspektionen känt till det mesta beträffande Bahrein— Dubai och mycket annat att styrkas kraftigt. Detta måste aktualisera krigsmaterielinspektionens konstitutionella relation till regeringen. KMI är en del av regeringskansliet. Är det inte då också regeringen som har ansvar för att känna till allt som finns känt inom KMI? Är inte fallet Sten Wickbom ett prejudikatfall? Han ansågs ju böra känna till att ett visst papper angående Berglings permissioner fanns i hans departement, trots att alla begriper att det rent mänskligt var omöjligt för honom. Men konstitutionellt var Sten Wickbom skyldig att känna till allt som fanns i hans departement, och detta måste väl också gälla ansvariga statsråd i förhållande till KMI. Om KMI är skyldig, är också statsråden skyldiga. Fru talman! Någon gång måste nog också de som tror att vapenexport är förenlig med trovärdig utrikespolitik börja dra slutsatser av alla dessa vapenaffärer. I längden kan det nog bli ganska jobbigt att försöka helt hålla isär en positiv inställning till vapenexport och en ordentlig granskning av vapenexportens negativa aspekter. Vi har ju här i kammaren ett väldigt tydligt offer för svårigheterna att hålla dessa båda bollar i luften samtidigt. Man måste väl ändå ställa sig frågor av denna typ: Är det verkligen rimligt med en ordning där regeringen uppträder som företagsledning i ett vapenexportföretag? Är det rimligt att hela regeringsarbetet präglas av vapenförsäljning? Är det rimligt att landets statsminister agerar som verkställande direktör i ett vapenexportföretag på världshandelns ljusskyggaste marknad? Vem vet, det kanske var vapenexporterandet som kostade Olof Palme livet. Det är naturligtvis en ren hypotes, men när man har haft tillgång till denna mängd av material om regeringens och Olof Palmes djupa och aktiva inblandning i vapenexporterandets alla aspekter och detaljer är det i varje fall en hypotes, som dess värre förefaller minst lika sakligt grundad som de allehanda hugskott som slukat polisens resurser.

Fru talman! Mitt ärende i talarstolen är bara att rikta ett varmt tack till Per Gahrton för den ömhet, omtanke, det stöd och den support som jag fick i hans anförande. Jag förstår att det kommer från hjärtat, att det var helt och oegennyttigt och att det inte finns några som helst politiska bitankar bakom detta kraftiga understöd och den omtanken om mina fortsatta aktiviteter. All denna värme som strömmar från Per Gahrton på miljöpartiets vägnar föranleder bara en enda fråga: Kan vi i fortsättningen efter detta utfall utgå ifrån att varje miljöpartist i kammaren röstar på precis samma sätt som miljöpartisten i konstitutionsutskottet har gjort?
Fru talman! Jag förstår att det är svårt för företrädare för de gamla vanliga, traditionella, partierna att tro att det inte enbart är partinit som gör att man uttrycker viss omsorg om en ledamot från ett annat parti. Men faktum är att jag, när jag som suppleant kom in i konstitutionsutskottet, hade en bild av Anders Björck som -— vilket är ju vårt gemensamma öde — inte var skapad av någon särskilt omfattande personlig kontakt, för den var i stort sett obefintlig, utan av medier. Mot bakgrund av den bilden hade jag kanske väntat mig något annat.

Mot den bakgrunden är det rent av tragiskt, för att i detta sammanhang använda ett milt ord, att se en partiledning planera och eventuellt genomföra ett så flagrant politiskt mord som det rör sig om i detta fall. Varje ledamot av denna kammare och varje människa som har sysslat med politik och förmodligen större delen av de andra också begriper att det handlar om detta när man i elfte timmen kastar in en sådan här konstruktion bara för att partiledaren känner sig litet trampad på tårna därför att han möjligtvis inte har blivit tillfrågad. Ja, omsorgen kommer i varje fall från någon av de övre kroppsdelarna, Anders Björck, det kan jag försäkra.
Fru talman! Till det sistnämnda vill jag bara säga att jag också hoppas att det är de övre kroppsdelarna herr Gahrton använder när han tänker. Nu är det emellertid på det sättet att detta ärende faktiskt inte är avgjort ännu. Vi har från moderat håll sagt — på mitt förslag, herr Gahrton — att om återremissyrkandet inte bifalles, vilket jag hoppas att det gör för annars hade jag ju inte yrkat på återremiss, följer vi självfallet den linje som vi drivit i konstitutionsutskottet. Det är vi eniga om. Men det har faktiskt framkommit nya förhållanden, som åberopats inte av Carl Bildt utan av regeringen, som har lämnat pressmeddelanden om att det har förts partiledaröverläggningar där det och det har sagts. Varken Carl Bildt eller jag har med ett ord anknutit till detta. Carl Bildt har inte sagt någonting om att detta skulle påverka ärendet förrän regeringen hävdade att den lämnat speciell information och därigenom i sista sekund försökt påverka utskottet men av någon anledning stoppats. I det läget är det mycket intressant att ge utskottet, innan vi och kammaren tar slutgiltig ställning, möjlighet att närmare titta på detta. Så, Per Gahrton, ryktet om min död är betydligt överdrivet — det kan jag försäkra Per Gahrton!
Fru talman! Det finns ju inget ont som inte har något gott med sig. Jag har i och för sig personligen inget emot att Anders Björck får arbeta på heltid med att stärka Europarådet, som är en alleuropeisk samarbetsorganisation där hela Europa kan samarbeta i stället för detta pendlande mellan Stockholm och Strasbourg. Men jag tycker ändå att detta går till på ett sätt som generellt berör det politiska arbetets moral. Det händer naturligtvis i alla partier att det uppstår fnurror på tråden — vi har också som bekant haft sådana. Man kan sköta sådana frågor på många olika sätt för att ge klara signaler om vad som är partilinjen och vad som är en enskild ledamots egna utflykter.

Jag har sannerligen aldrig i mitt liv varit med om ett liknande skådespel. Och jag trodde inte att jag skulle behöva uppleva detta. Jag hoppas för det politiska arbetets skull att vi inte skall behöva, inte någon av oss, hamna i den situation där Anders Björck dess värre befinner sig nu. Jag beklagar detta.

Fru talman! Anders Björck sade: ”Ryktet om min död är betydligt överdrivet”. Det tackar vi naturligtvis för. Det finns nämligen många i mitt parti som betraktar Anders Björck som en stor tillgång i valrörelserna. Jag tänkte emellertid närmare beröra några av de sakuppgifter som vi skall diskutera i dag. Jag vill redan från början konstatera att den svenska exporten av krigsmateriel sedan länge är en het politisk fråga. Misstankar, som också delvis bekräftats, om att svenska företag förbrutit sig mot våra regler för krigsmaterielexport har väckt mycken olust. Vi har naturligtvis rätt att förvänta oss att seriösa svenska företag skall hålla sig inom lagens råmärken och respektera de regler som riksdag och regering har lagt fast. Det finns ett starkt uttalat intresse i vårt land för att få fram sanningen om exporten av svenskt krigsmateriel till förbjudna länder, så att säga. Tillsättandet av medborgarkommissionen och uppdraget till RRV att i samråd med KMI företa en revisionell granskning av vissa uppgifter som lämnats av Bofors är ett uttryck för detta intresse. Konstitutionsutskottets granskning av krigsmaterielexporten har också i hög grad bidragit till ökad klarhet i dessa frågor. Denna granskning har, det är min absoluta övertygelse, starkt bidragit till att vi under 80-talet skärpt exportreglerna och förbättrat kontrollen över de företag som exporterar krigsmateriel. En iakttagelse värd att notera är den stora samstämmighet som, nästan undantagslöst, finns i medborgarkommissionens och KUs bedömningar. Den är verkligen värd att notera. Trots ett omfattande granskningsarbete på olika nivåer under en mycket lång period, så har ingenting framkommit som ger belägg för att någon i regeringen skulle ha varit involverad i några oegentligheter. Denna bedömning fick ökad tyngd när Stockholms tingsrätt i samband med sin prövning av vidareexport av Robot 70 via Singapore till Dubai och Bahrein kom till samma slutsats. Detta konstaterande innebär inte att utskottet avstått från att rikta viss kritik mot regeringarna när det gäller framför allt kontrollfunktionen. Utskottet har t.ex. givit uttryck för att regeringarna på ett tidigare stadium borde ha misstänkt att allt inte stod rätt till. Man skulle ha vidtagit mer kraftfulla åtgärder i ett tidigare skede. Redan i 1986/87 års granskningsbetänkande underströk utskottet att regeringarna inte varit tillräckligt observanta på hur KMI utövat sin verksamhet. Denna kritiska syn har, som jag ser det, fått ny näring i årets betänkande när vi behandlat frågan om vapenexporten till Argentina via Singapore. Dessa affärer genomfördes under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Regeringarna hade då kommit och gått. Departementen bytte ofta chefer. Bristande kontinuitet i regeringskansliet och dåliga rutiner vid KMI kunde ha bidragit till att man var mindre observant än annars. Det fanns tydligen också, det visar vårt material, en oenighet i den borgerliga trepartiregeringen även i vapenexportfrågor. Detta kan naturligtvis också ha bidragit till viss osäkerhet. Utskottet är enigt om att uppgifterna om export av svenska vapen till Argentina är anmärkningsvärda. Men att på grundval av det material som stått till vårt förfogande dra så långtgående slutsatser som vpk och miljöpartiet gör i reservation nr 1 är dock inte möjligt. Det är på intet sätt relevant, Per Gahrton, att hävda att brott mot våra regler för krigsmaterielexport stått i överensstämmelse med statsmakternas intentioner. Jag bestrider detta på det bestämdaste. Med början på sidan 51 i utskottets betänkande tecknas bakgrunden till den s.k. Marconiaffären. I en gemensam reservation av folkpartiet och miljöpartiet görs gällande att den dåvarande handelsministern, Kjell-Olof Feldt, med sitt förhandsbesked avsåg att kringgå rådande exportförbud. Detta är inte sant. Reservationen är behäftad med många felaktigheter. Det förhandsbesked som handelsministern gav hösten 1975 stod uppenbarligen helt i överensstämmelse med då gällande riktlinjer. Reservanterna hänvisar till medborgarkommissionen. Denna hade emellertid utgått från den felaktiga förutsättningen att den grekiska militärjuntan satt kvar vid makten. Men det gjorde den inte — den hade fallit drygt ett år tidigare. penexport inte hade samma tyngd. För övrigt kan jag tillägga som ett kuriosum att affären aldrig blev av. I reservation nr 3 kritiseras leveransoch samarbetsavtalet med Indien. Det står i strid med reglerna för vapenexport, hävdar reservanterna. Det är verkligen en mycket märklig ståndpunkt. Denna fråga har ju faktiskt redan klarats ut av riksdagen. Det skedde när riksdagen behandlade utskottets granskningsbetänkande 1987/88. Riksdagen uttalade då att man delade regeringens uppfattning om Indien som mottagarland av svensk krigsmateriel. Riksdagen hade heller ingenting att invända mot de avtal som regeringen undertecknat visavi Indien i samband med Boforsordern. Det är svårt att utifrån den utgångspunkten förstå den kritik mot exportreglerna som t.ex. Per Gahrton anfört i detta sammanhang. Någon högre instans än riksdagen kan väl knappast åberopas i detta sammanhang. Som framgått av vår materialinsamling pågick inom den socialdemokratiska regeringen i mitten av 80-talet en intensiv debatt om att göra insatser i Bergslagen. Samtidigt tävlade Bofors AB om Indienordern. Situationen var den att arbetslösheten i Bergslagen var hög, och risken var stor för att den skulle öka. En sådan utveckling kunde naturligtvis en socialdemokratisk regering stillatigande inte acceptera. Man bestämde sig för åtgärder. Mycket talade för att Bofors AB skulle ta hem Indienordern. I det läget var det enligt min mening naturligt att regeringen ställde krav på företaget att ta sitt ansvar i den region där det verkar. Det gjorde Bofors, och Bofors har all heder av detta. Företaget ställde frivilligt upp med 50 milj.kr. till Bergslagsfonden. Som reglerna för fonden är skrivna kan man se att det på sikt var och är en god investering för företaget. Syftet är bl.a. att höja den tekniska kompetensnivån och att stödja högre teknisk utbildning. Det är ingen hemlighet att regeringen, precis som den skall göra, aktivt stödde Bofors ansträngningar att vinna Indienordern. Att detta var viktigt rådde det fullständig enighet om i utrikesnämnden. Utskottet har inte funnit någon som helst otillbörlig koppling mellan Bofors bidrag till Bergslagsfonden och regeringens medverkan i Indienordern. Några ord, herr talman, i mellanhandsfrågan. Reservationerna 5, 6, 7 och 8 handlar om s.k. mellanhänder. Per Gahrton lägger i reservation nr 5, som han ensam står för, ett särskilt ansvar på regeringen. Herr talman! Jag vill för Per Gahrton anföra följande. Regeringens delaktighet i mellanhandsfrågan är ingen annan än den att man vidarebefordrat besked som man fått från den indiska regeringen och Bofors samt att man tillmötesgått den indiska regeringens önskemål om en undersökning i frågan. Ansvaret när det gäller att avveckla eventuella mellanhänder har hela tiden legat på AB Bofors. Den brevväxling som förevarit mellan Bofors och de indiska myndigheterna bekräftar detta. I reservation nr 8 av folkpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet framhålls — vilket vi också hört framföras från denna talarstol — att man från indisk sida anser sig vilseledd. Med det menar man att det skulle vara den svenska regeringens fel. Denna ståndpunkt är mycket svår att förstå. För det första har KU inte prövat om någon indier har dragit fel slutsatser, och vi kommer inte heller att göra det. Regeringen har varit mycket noga med att för indierna understryka att det är RRV som står för innehållet i rapporten, inte regeringen. För det andra har Bofors, vilket framgår av vårt underlagsmateriel, på regeringens inrådan lämnat information och dokumentation direkt till de indiska myndigheterna, försvarsministeriet och den parlamentariska kommissionen. Att den svenska regeringen skulle ha vilselett indiska politiker och myndigheter saknar därför, Per Gahrton och alla andra, helt grund. Har de dragit fel slutsatser får det stå för dem själva. Relationerna mellan Sverige och Indien förefaller alltjämt vara goda. Det finns många belägg i vårt materiel som understryker detta. Per Gahrton säger från denna talarstol att Sveriges anseende som fredsnation har skadats genom vapenexporten. Ja, hade ett sådant uttalande kommit från någon annan än Per Gahrton, hade det naturligtvis funnits anledning till oro. Jag vågar dock påstå att Sveriges rykte som fredsnation alltjämt är oanfrätt, trots de påhopp som Gahrton har gjort här i dag. Centern och folkpartiet hävdar i en reservation att regeringen gjorde fel när den gav RRV uppdraget att göra en revisionell granskning av det underlag som AB Bofors hade överlämnat till den indiska ambassaden den 24 april 1987. Rätt eller fel kan naturligtvis alltid diskuteras. Regeringen valde den mest logiska vägen när man bestämde sig för att företa den revisionella granskningen inom ramen för tillsynen av de krigsmaterieltillverkande företagen. Regeringens eget organ för denna tillsyn är KMI. Inspektionen saknade åtminstone vid den tidpunkten den revisionella kompetens som krävdes. Regeringen lämnade därför uppdraget till RRV att genomföra granskningen i samråd med KMI. Reservationen från centern och folkpartiet lider av ett mycket allvarligt tankefel. Hade regeringen handlat som reservanterna här föreslår, hade den inte kunnat undgå kritik. Den kanske mest intressanta frågeställningen i dag torde vara om riksdagen skall uttala sig så, att även den av regeringen hemligstämplade delen skulle offentliggöras. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot detta. Frågan har enligt vår mening stor principiell räckvidd. Utrikesoch affärssekretessen är mycket sträng. Också riksbanken har givit uttryck för att uppgifter som emanerade därifrån inte kunde lämnas ut utan att betydande men skulle uppstå. Utskottsmajoriteten tycks mena, vilket är synnerligen anmärkningsvärt, att riksrevisionsverkets rapport utan någon sekretessprövning skulle överlämnas till Indiens regering. Regeringen skulle oberoende av vad sekretesslagen säger om affärssekretess och utrikessekretess till fträmmande makt överlämna uppgifter som kommer från riksbanken och som också berör ett privatägt krigsmaterielproducerande företag. Jag förstår att Carl Bildt fick morgonkaffet i vrångstrupen när han upptäckte vad partivännen Anders Björck hade ställt till med. Det som kanske är märkligast i det här sammanhanget är inte att Carl Bildt omedelbart reagerade, utan det är väl att varken Olof Johansson eller Bengt Westerberg har reagerat på samma sätt som Carl Bildt. Det är knappt att man tror vad man ser när man läser den majoritetsskrivning som socialdemokraterna har reserverat sig emot. Nu har emellertid, kanske alltför sent, Anders Björck fått kalla fötter och begär återremiss, men först sedan husse, Carl Bildt, upptäckt hans stora misstag. Anders Björck har än en gång slagit knut på sig själv i sin iver att få ge en socialdemokratisk regering en tjuvspark. Då går, som Per Gahrton var inne på, partinitet före sakligheten. Denna gång föll Anders Björck på eget grepp. Dra för en gångs skull lärdom av de egna misstagen, Anders Björck! Bli i framtiden inte lurad genom att gå i Gahrtons ledband i dessa frågor! Jag har med stort intresse lyssnat på det inbördeskrig som utbrutit bland dem som står för majoritetsskrivningen. Jag kan förstå att en del känner sig lurade av och besvikna på Anders Björck. Sakligt sett vore det naturligtvis bra, om man hade kunnat ta sitt förnuft till fånga i denna fråga och insett att den enda riktiga ståndpunkten i detta sammanhang är den som återges i den reservation som socialdemokraterna står för. Anders Björck har enligt mitt sätt att se saken, i sin föredragning här inte gett de starka motiv som behövs för att kräva en återremiss. Låt mig fråga Anders Björck om han nekar till uppgiften att han, innan vi hade att justera föreliggande betänkande, kände till Carl Bildts uppfattning i sammanhanget. Såvitt jag förstår har Anders Björck, innan vi justerade betänkandet, haft klart för sig vilken ståndpunkt Carl Bildt intagit i frågan. Att åberopa en information som Carl Bildt har fått, men som Anders Björck inte har fått, som skäl för återremiss är inte ett särskilt starkt skäl. Jag tycker att Anders Björck skall vidareutveckla de motiv som ligger bakom återremissyrkandet. Det finns fler än jag bland dem som står för majoritetsskrivningen som ställer sig lika skeptiska som jag till detta återremissyrkande. Det finns verkligen anledning för Anders Björck att motivera sitt ställningstagande. Carl Bildt har i pressen sagt att han stöder den socialdemokratiska uppfattningen om att denna rapport inte bör lämnas ut. Var står egentligen Anders Björck? Är det så dåliga kontakter mellan honom och hans partiledare att de inte kan prata om sådana här saker? I stället kräver Anders Björck återremiss i ett mycket sent skede efter en lång utredning i konrstitutionsutskottet. Det är rimligt att Anders Björck ger väsentligt starkare motiv för sitt återremissyrkande än det han hittills har presterat.

Herr talman! Den 26 april slutjusterade de facto utskottet sitt betänkande om bl.a. vapenaffärerna. Ingenting nämndes om några partiledaröverläggningar eller liknande. En vecka senare, dagen före det absolut sista sammanträdet, försökte Carl Johan Åberg och statsrådsberedningens Kjell Larsson, komma i kontakt med utskottet för att utöva påverkan. De når inte mig utan utskottets kansli. Jag får ett besked dagen innan vi skall sända i väg betänkandet och hålla presskonferens om att de har synpunkter i ärendet. Uppenbarligen hade det förekommit diskussioner om saken. Jag undrar varför denna information inte fördes fram till utskottet. När vi sammanträdde torsdagen den 3 maj tog inte ordföranden, eller övriga som hade talat med personerna ifråga, upp saken. Jag hade ju inte talat med dem. Det lär ha överlämnats handlingar till utskottet om detta. Var finns de? Har de diarieförts och vad innehåller de? Varför har inte Anita Gradin, Sten Andersson eller Carl Johan Åberg nämnt saken inför utskottet? Varför försökte man via biltelefoner och ombud kvällen före, när beslutet efter votering redan hade fattats, lämna information till utskottets kansli? Det tycker jag är oerhört intressant att få belyst innan vi fattar beslut i dag. Det finns också annat som är märkligt. Jag är i och för sig smickrad över all uppmärksamhet som består i kritik mot min ringa person. Jag har medverkat till ett majoritetsyttrande och meddelat att jag vill att ärendet skall återremitteras. Om inte det beviljas — det ligger i händerna på Kurt Ove Johansson och hans partivänner — då står vi självfallet fast vid den ståndpunkt som ledamöterna i utskottet har intagit. Beslutet därom är enhälligt i vår riksdagsgrupp. Varför riktar inte Per Gahrton och andra in sin kritik mot socialdemokraterna, som står för hemligstämpel inte bara här utan också i andra sammanhang? Det är kanske inte lika roligt och effektfullt, men det vore faktiskt betydligt sakligare.
Herr talman! I mitt huvudanförande framförde jag kritik mot socialdemokratin. Beträffande RRV-rapporten tycker jag att Kurt Ove Johansson bör läsa vad som står på s. 180 i utfrågningsdelen. Där frågar jag Anita Gradin: ”Var ni från början medvetna om att ni inte skulle ge indierna hela rapporten?” Anita Gradin svarade: ”Hur skulle vi kunna vara medvetna om det? Vi visste inte vad som skulle stå i rapporten och visste inte vad RRV skulle ta fram.” Jag frågade vidare: ”Det låter logiskt. Det var alltså undersökningens resultat som gjorde att ni inte kunde lämna hela rapporten till indierna?” På den frågan svarade Anita Gradin ja. Längre ned på samma sida säger hon: ”Jag har aldrig hävdat att vi inte kunde utlämna hela rapporten. Jag har hävdat att vi i vårt beslut har tagit hänsyn till de intressen som finns.” Det är ett helt avslöjande replikskifte, som visar att det inte var fråga om något sekretesslagstvång, utan en politisk avvägning efter det att man fått se de chockerande uppgifterna i RRV-rapporten. Det är vad det handlar om och ingenting annat. Därför är majoritetsståndpunkten sakligt och väl underbyggd. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till miljöpartiets samtliga reservationer i sammanhanget. Beträffande vår första reservation, om regeringen är ansvarig, kan det vara intressant att studera vad Richard Ljungqvist från medborgarkommissionen sade till utskottet, s. 12 i utfrågningsdelen, när han förhördes i fjol. Han talade om att flera delar av statsförvaltningen varit för godtrogna samt sade att allt ansvar inte ligger på KMI, utan att även andra departement har ett ansvar. Han sade vidare att industridepartementet av sysselsättningsskäl eller handelspolitiska skäl har velat understödja krigsmaterielexport och därför har dämpat och kanske ibland nästan blundat för indikationerna. Poängen i reservation 1 är att vi inte har kunnat nita dit enskilda statsråd. Regeringen har under en längre tid uppenbarligen haft ett klart medansvar. Så till frågan om vilseledande uppgifter, som det har talats om. Kurt Ove Johansson ansåg inte mig vara en särskilt betryggande sanningskälla utan behövde uttalanden från större auktoriteter i frågan om dessa vapenaffärer hade skadat Sveriges relationer eller ej.

Den som läser den internationella pressen vet att det är på det sättet.
Herr talman! Till Anders Björck vill jag säga att hela vår inställning i vapenexportfrågan är en kritik mot den socialdemokratiska hållningen. På alla punkter och vid alla tillfällen kritiserar vi den hållningen liksom det sätt på vilket regeringen tillämpar reglerna för den svenska vapenexporten. Det råder inget som helst tvivel om vilka vi riktar vår kritik mot i det fallet. Majoritetsskrivningen vad gäller RRV-rapportens utlämnande eller ej är en kritik mot regeringen. Att vi nu är upprörda över Anders Björcks agerande är inte så konstigt, eftersom det eventuellt kommer att förvränga denna majoritet, så att vi inte får möjlighet att rikta den kritik mot regeringen som vi vill rikta. I det här läget är det faktiskt Anders Björck och moderaterna som förvägrar oss i andra partier att rikta kraftig kritik mot regeringens och socialdemokraternas agerande i denna fråga. Anders Björck borde alltså ställa den aktuella frågan till sig själv i stället. De frågor som den här debatten och de ställningstaganden som vi skall göra egentligen handlar om anser jag vara: Vilka riksdagsledamöter i den här församlingen vill reparera de skador som Bofors med starkt stöd av svenska regeringen har åstadkommit i Indien? Vilka riksdagsledamöter vill att den svenska opinion, som med stark stämma kräver att den svenska vapenbyken skall tvättas ordentligt och offentligt, någon gång skall få uppleva att det finns nå och politiker som står för den åsikten, och då inte b: praktiken? at ord utan också i Det är vad omröstningen här på eftermiddagen kommer att handla om. Det skall bli intressant att se hur moderaterna och socialdemokraterna ställer sig till dessa saker.

Herr talman! Först skulle jag, Kurt Ove Johansson, vilja ta upp Marconiaffären. Kurt Ove Johansson fösöker här blanda bort korten genom att säga att det handlar om defensiv materiel och att juntan hade fallit vid den aktuella tidpunkten. Men det är inte det som saken gäller, utan frågan är: Varför gick Kjell-Olof Feldt med på export till Grekland via England? Varför skulle man behöva gå via England? Vad är Kurt Ove Johanssons kommentar till Aide Memoire, där det står att man har fått uppfattningen att Bofors inte kan exportera direkt? I stället föreslår man ett kringgående. Medborgarkommissionen säger helt klart: Den ovannämnda Marconiaffären visar tvärtom att regeringen år 1975 både kände till och kunde godkänna en affär som utgjorde ett avsteg från riktlinjerna. Det är helt klart, och det har inte någonting att göra med konstateranden i efterhand av om juntan hade fallit eller ej. Vad det är fråga om är ju att man är med på att göra ett avsteg och kringgå vad som sägs i riktlinjerna. Det har Kjell-Olof Feldt varit beredd att göra. Men jag förstår inte varför Kurt Ove Johansson var så rädd för att Kjell-Olof Feldt skulle komma till utskottet och förklara varför han var med på detta. När det gäller vilseledandet säger Kurt Ove Johansson att indierna får skylla sig själva om de känner sig vilseledda och att det inte finns någon anledning att tala om det. Men vilken uppfattning får man då om man tittar på den note som den svenska regeringen överlämnade till den indiska regeringen? Får man inte då uppfattningen att de här utbetalningarna var slutförda 1986? Men i så fall råder det inte överensstämmelse här. Och varför har regeringen valt att behandla vissa delar på det här sättet? Uppenbarligen får man uppfattningen att det inte stämmer om man läser hela rapporten. Jag tycker att det inte är särskilt svårt att förstå att indierna känner sig vilseledda i det här fallet. Så till den andra delikata frågan, dvs. frågan om huruvida en del av betänkandet skall återremitteras eller ej. Här har det talats om teaterspel. Ja, man kan undra vad det är för spel som pågår just nu. Är det så, att Anders Björck håller på att övertyga Kurt Ove Johansson om att socialdemokraterna också skall ställa upp på ett yttrande om återremiss? Kurt Ove Johansson efterfrågar ju fler motiv. Det verkar vara ett repeterat spel som här pågår inför våra ögon.

Herr talman! Kurt Ove Johansson hävdade i sitt anförande här att reservation 6 om regeringens handläggning av frågan om s.k. mellanhänder var behäftad med ett tankefel. Hade regeringen inte handlat som den gjorde, hade den fått kritik. Men då är frågan vad det är för alldeles särskilda saker som Kurt Ove Johansson vill åberopa i det avseendet och som skulle föranleda kritik. I reservationen redovisar vi reservanter att indierna bad den svenska regeringen att hjälpa till med vissa undersökningar. I ett av de första dokumenten vi fick från regeringen — från utrikesdepartementet och KMI — säger man att regeringens åtgärd att uppdra åt RRV att företa en revisionell granskning av vissa uppgifter från ett enskilt rättssubjekt var unik. Åtgärden motiverades av strävan att gå den indiska regeringen till mötes så långt möjligt samt att skapa största möjliga klarhet mot bakgrund av olika påståenden om att oegentligheter skulle ha förekommit. Det här har regeringen senare delvis ändrat. I nästa PM från KMI sägs det att regeringen inte hade grund för att överlämna ärendet till allmän åklagare. Jag vill fråga: Är det oegentligheter eller inte som man vill utreda? Det är ju det som indierna har velat klarat ut. Då borde man enligt vår uppfattning ha gått den vägen i stället för att vidta den extraordinära åtgärd som nu är aktuell och som är föremål för debatt. Det hade då säkert blivit en helt annan diskussion. Det finns ju ett gällande regelsystem. Man skulle ha sluppit sådana här unika åtgärder. Kurt Ove Johansson vidgar resonemanget kring den socialdemokratiska reservationen mer än vad som framkommer i reservationen. Reservationen handlar ju om sekretessprövningen. Vidare står det inte skrivet någonstans att regeringen skulle utlämna uppgifterna oberoende av sekretessbedömningen. Vad vi påstår är just att ansvaret för sekretessbedömningen ligger hos regeringen i detta fall. Man kan inte hänvisa till att överenskommelse har träffats med riksbanken eller med riksrevisionsverket. Man kan inte ens hänvisa till att överenskommelse har träffats med partiledarna. Självständighet är något som åligger regeringen. Vi har kommit fram till att det inte fanns några legala hinder för att vidta annan åtgärd.

Herr talman! Jag vidhåller att reservation nr 6, som Bengt Kindbom var inne på, lider av ett mycket allvarligt tankefel. Jag kan gärna säga precis vad det är fråga om. Om man hade gjort som reservanterna föreslår, dvs. att man hade lämnat över uppgiften till de rättsliga myndigheterna i ett läge där det rörde sig om en obestyrkt radiouppgift, hade det varit mycket anmärkningsvärt. Det är där som det grova tankefelet ligger. Regeringens beslut att låta RRV i samråd med KMI göra rapporten var ett logiskt ställningstagande. Per Gahrton sade att relationerna med Indien försämrats. Han hänvisade till ett utdrag av vår utfrågning av Sven Hirdman. Jag kan också citera Hirdman, som säger så här i samma utfrågning: ”Tövrigt har de svensk-indiska relationerna fungerat bra. Ett svenskt företag har fått kontrakt på ett stort dammbygge i Indien, och vi har ett utmärkt samarbete med Indien inom ramen för GATT.” Både Anita Gradin och Sten Andersson, som fick liknande frågor, redovisar ett innehåll som visar att våra relationer med den indiska nationen alltjämt är goda. Till Ingela Mårtensson vill jag säga att jag vidhåller att regeringen på intet sätt har vilselett indiska politiker. Regeringen har klart och tydligt markerat att det är RRV som står för innehållet i RRV-rapporten. Sedan kan man naturligtvis alltid dra felaktiga slutsatser. Det kan politiker göra — det har jag förstått här i dag, bl.a. av Per Gahrton — även utan att vara vilseledda. Beträffande frågan om sektretessen menar vi socialdemokrater att det var regeringens självklara skyldighet att i detta fall göra en mycket noggrann sekretessbedömning, vilket också skedde. Regeringen vägde offentlighetsintresset mot de intressen som skall skyddas. Den vägningen kunde inte gö ras förrän man hade rapporten. När regeringen då hade rapporten, gjorde vägningen och kom fram till, utifrån sekretesslagen 2:1 och 8:6, att dessa uppgifter inte kunde lämnas ut, fattade regeringen ett korrekt beslut. Man kan tycka att det är ett felaktigt beslut, men då är det inte fråga om en konstitutionell granskning utan om en politisk granskning. Det är en konstitutionell granskning som vi nu skall göra.

Herr talman! Kurt Ove Johansson frågade mig om motiven för en återremiss. Jag har redan redogjort för dem, men jag skall för säkerhets skull och för Kurt Ove Johanssons skull göra det en gång till och ta det långsamt. Här har åberopats, efter det att utskottet har voterat och slutfört sin granskning, att det har förekommit partiöverläggningar, att där har lämnats information och att detta skulle ha påverkat ärendets behandling. Jag delar mycket av den kritik som förekommer när det gäller partiledaröverläggningar, om de skulle vara beslutande. Men något sådant institut finns inte, även om det självfallet ibland är nödvändigt med partiledaröverläggningar. Eftersom en person kommer mycket väl ihåg vad som hände, en annan kommer ihåg att han var där men inte vad som hände och en tredje inte kommer ihåg någonting, skall man fråga dem vad som hände och vilken information de fick av regeringen. Vi skall också kalla dit dem som var närvarande — jag förmodar att det var statsministern och Anita Gradin och kanske också ytterligare personer — och fråga om de har fått någon information som kan påverka vår behandling i riksdagen av detta ärende. Finns det sådan information skall vi ta hänsyn till den. Det kan innebära att vi ändrar vårt beslut. Det kan precis lika väl innebära att vi står fast vid den bedömning som vi har kommit fram till från majoritetens sida — det får vi naturligtvis se då. Det är det som är syftet med en återremiss. Om man inte vill ha denna granskning — det är utrikeshandelsminister Anita Gradin som har fört in momentet med partiledaröverläggningar i bilden — har vi från moderat håll gett ett mycket klart besked, nämligen att lagt kort ligger, och vi röstar då på majoritetslinjen. Jag har litet svårt att förstå den upphetsning som vissa personer visar över denna handläggning. Återremisser är ingalunda ovanliga i detta sammanhang. Det gör det möjligt att få just de aspekter som har förts fram belysta på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara intressant att ta den chansen, under förutsättning att vi inte slarvar ifrån oss utan gör en ordentlig granskning med de inblandade. Det kan dessutom ha den fördelen, herr talman, att frågan om partiledaröverläggningar över huvud taget blir föremål för en belysning.
Herr talman! Tankefelet i reservation 6 består enligt Kurt Ove Johansson i att det var fråga om en uppgift i massmedia som inte var bestyrkt, och därför kunde frågan inte överlämnas till det allmänna domstolsväsendet. Det är möjligt att jag gör ytterligare ett tankefel, men uppgiften måste ju ha varit lika obestyrkt när RRV fick uppdraget. Den logiska slutsatsen borde ha blivit att inte heller RRV skulle utreda frågan. Kurt Ove Johansson sade också att partiledarna inte har reagerat på de här diskussionerna. Jag kan säga att centerpartiets partiledning deltar i det informationsutbyte som förekommer mellan regeringen och vissa partier. Detta har pågått i många år, men det har inte utgått några dekret därifrån. Olof Johansson har sagt — det kan bekräftas bl.a. av TT — att han har tagit del av denna information och att det finns saker som kan komma att förändras. Det har alltså gjorts ett uttalande. Något som är slutligt avgörande för KUs granskning har däremot inte kommit fram vid partiledaröverläggningarna. Det är regeringens ansvar och regeringens åtgärder som vi granskar, inte partiledarnas.

Herr talman! Hela denna debatt har litet av ett löjets skimmer över sig. Jag tror att alla vet vad det egentligen handlar om: hur skall den svenska vapenindustrin kunna sälja så mycket vapen som möjligt utan att någon kommer på den med att göra något fuffens, och hur skall vi tillsammans kunna skydda den export som vissa vill ha? Alla vet att alla vet, och alla vet att alla vet att alla vet, men när man rotar i de hemliga papperna blir det klart, och när någon sätter fingret på det och riktar strålkastarljuset mot det blir det tydligt att det är mycket fuffens som försiggår. Kurt Ove Johansson säger att socialdemokraterna väger intressena för och emot. Ja visst, socialdemokraterna är kända för att göra det. De säger ”å ena sidan och å andra sidan”, ”först utvecklar vi och sedan avvecklar vi”, eller tvärtom. Men olika intressen skall vägas mot varandra, och i detta fall är det bara att beklaga att det är riksbankens intressen, dvs. affärssekretessen, som har vägt över. Det är viktigare för socialdemokraterna i den här frågan än det indiska folkets intresse att skipa rättvisa i frågan och än det svenska folkets intresse att få reda hur vapenaffärerna egentligen går till. Det är tråkigt att socialdemokratins intressen hamnar just där och inte på den sida som jag anser att de borde hamna på. Anders Björck säger att denna debatt kanske åtminstone för det goda med sig att partiledaröverläggningsinstitutet blir debatterat, vilket inte är något institut. Anders Björck beskriver hur det går till, när någon bestämt kommer ihåg vad som sades, någon inte alls kommer ihåg det och någon har ett dimmigt begrepp om vad som sades. Jag var med i riksdagens utrikespolitiska debatt i år, då det hade förts överläggningar i utrikesnämnden om Litauen, och nästan hela debatten handlade om vem som hade sagt vad och varför och hur det som hade sagts skulle tolkas. Jag vill alltså påstå att det vilar ett löjets skimmer över debatten, och det visar att interna partipolitiska avväganden får ta överhanden över de politiska sakfrågorna. Det är beklagligt, inte minst i en så viktig fråga som den svenska vapenexporten. Vi har ett ansvar i världen för fred och nedrustning, och det borde vara vägledande, inte partiegoistiska intressen.

Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att regeringen klart och tydligt har markerat att RRV står för innehållet i RRV-rapporten. Ja visst, men regeringen får lov att stå för den note som man skickar till den indiska rege ringen. Det är helt och hållet den svenska regeringens sak att välja vilken information den skall förmedla till den indiska regeringen. Av den noten, som alltså är ett utdrag ur de offentliga delarna av RRV-rapporten, framgår det att regeringen har gjort bedömningen att det är den information som man vill lämna över till Indien. Då kan Indien inte få annat än den uppfattningen att provisionskostnader m.m. avvecklades 1986 och att andra delar av provisionskostnader sedan uteslöts, och på det sättet ges en skev bild av situationen. För att återgå till sekretessen säger Kurt Ove Johansson att regeringen enligt sekretesslagen inte kunde lämna ut rapporten. Jag trodde att vi hade slagit fast i konstitutionsutskottet att det inte finns några sådana sekretessregler som förhindrar regeringen att lämna ut rapporten. Det är helt och hållet den svenska regeringens bedömning vilka uppgifter man vill lämna till den indiska regeringen. Men här vill Kurt Ove Johansson göra sken av, precis som Anita Gradin tidigare har försökt, att man har hänsyn att ta till speciell utrikessekretess eller till affärssekretess. Kurt Ove Johansson ser förvånad ut. Hur är det, delar Kurt Ove Johansson uppfattningen att regeringen helt självständigt kunde bedöma vad man ville lämna ut och vad man inte ville lämna ut? I så fall finns det ingen anledning att hänvisa till sekretessbestämmelser hit och dit och ge sken av att reglerna är så restriktiva när det gäller utrikessekretess och affärssekretess. Det är precis det som Carl Bildt antagligen har trott, att sådana regler har gällt. Därför har man inte tyckt att hela rapporten skulle lämnas ut. Jag förstår inte heller vilken inverkan de här partiöverläggningarna kan ha på vår konstitutionella bedömning. Vi skall ta ställning till den svenska regeringens beslut, hur regeringen har handlat och om det överensstämmer med konstitutionen. Partiöverläggningarna är en bisak i sammanhanget. Regeringen måste självständigt stå för sina beslut. Det är det vi granskar. Hur skulle det kunna påverka vårt ställningstagande i konstitutionsutskottet och här i kammaren om det framkom speciella uppgifter om partiöverläggningarna. Det har jag svårt att se. Jag har inte fått några svar på frågan varför Kjell-Olof Feldt kunde gå med på sådana här abrovinkler i Marconi-affären.
Herr talman! Kurt Ove Johansson ägnar sig åt det gamla kända trickset att inte förfalska men att förvränga citat. Det handlar om ifall Sven Hirdman har sagt att Boforsaffären är en belastning för våra relationer med Indien. Låt mig först konstatera att det är en fråga av viss vikt, eftersom det i vår konstitutionella bedömning handlar om ifall vi anser att regeringens agerande i fråga om RRV-rapporten har haft någon skadlig konsekvens eller ej. Det har den. Agerandet har haft den skadliga konsekvensen att relationerna med Indien har störts. Därför är det av intresse att Sven Hirdman, som har en hög position inom utrikesförvaltningen, som svar på min fråga om han tycker att Boforsaffären har varit lyckad för våra relationer med Indien anför: Allting måste ses i sin helhet. Som läget har varit de senaste ett å två åren utgör Boforsaffären en viss belastning på relationerna. Därefter relaterar han ett exempel på detta: Svenska institutet har inställt en kulturfestival. Han relaterar en del om Indienordern. Sedan kommer den mening som Kurt Ove Johansson citerade: I övrigt har de svenska Indienrelationerna fungerat bra. Ett svenskt företag har fått kontrakt på ett stort dammbygge, och vi har utmärkt samarbete med Indien inom ramen för GATT. Där slutade Kurt Ove Johansson sitt citat. Men Hirdman fortsatte: Men som läget är nu är det en belastning så länge Boforsaffären inte har uppklarats. Det är alltså ganska uppenbart för var och en som kan lyssna och läsa innantill att Hirdman har konstaterat att Boforsaffären är en belastning. Han är inte ensam om det. Var och en som har plöjt igenom de travar av ambassadrapporter, pressklipp och annat som vi har haft tillgång till i KU vet att det har varit en enorm debatt och en enorm reaktion i Indien över detta. Många ledande indiska politiker har direkt kritiserat den svenska regeringen. Det är en helt osannolik strutspolitik att inte inse att regeringens agerande i detta fall, RRV-hemlighetsmakeriet, som har varit ett viktigt inslag, har skadat våra relationer med Indien. Det är fullständigt ofattbart att någon seriöst kan hävda det. Här handlar det om hur vi skall reparera de förtroendeklyftor som har uppstått mellan Sverige och Indien. Ett sätt vore att gå på majoritetsyrkandet, vilket kan leda till att indierna får se hela RRV-rapporten på ett officiellt sätt.

Herr talman! Per Gahrton återgav helt korrekt det Hirdman sade, och jag kan instämma i det, att Bofors-affären är en belastning. Det är därför som regeringens ledamöter inför utskottet hela tiden har sagt att den affären måste klaras ut. Sedan har man vidtagit en rad åtgärder för att tillmötesgå denna begäran. Men Hirdman säger också, och jag trodde att det var det vi diskuterade, att utrikesförbindelserna mellan Sverige och Indien inte har skadats. Jag trodde att det var den diskussionen vi förde och ingen annan. Jag måste vända mig till Ingela Mårtensson som talade om att regeringen kan lämna ut saker och ting. Hon försökte beskriva det som om regeringen inte kände till att den kunde göra det. Det motsägs av det faktum att regeringen lämnade ut delar av RRV-rapporten. Det gjorde man med stöd av 11.1 §i sekretesslagen. Nog visste regeringen att man kan lämna ut uppgifterna. Det som är intressant är att när regeringen gör vad den skall göra, prövar uppgifterna utifrån 2.1 § om utrikessekretess och 8.6 § om affärssekretess i sekretesslagen, kommer man fram till att uppgifterna inte kan lämnas ut. Till ett sådant ställningstagande har regeringen rättighet att komma. Sedan kan Ingela Mårtensson tycka att det är en felaktig ståndpunkt. Men konstitutionellt kan man inte säga att regeringen har handlat fel eller mot några regler. Regeringen hade rätt att fatta detta beslut och skall göra den här prövningen. Egentligen trodde jag att vi hade ältat Marconi-affären färdigt, Ingela Mårtensson. Den rapport Ingela Mårtensson pratade om är en brittisk rapport. Britterna kan inte veta hur de svenska exportreglerna skall tillämpas. De trodde att det som gällde 1974, när en junta regerade i Grekland, kanske gällde 1975. Men juntan försvann 1974 och drygt ett år efteråt kom detta ställningstagande. Det gällde defensiva vapen. Det har visst betydelse, Ingela Mårtensson, om man har möjlighet att exportera sådana vapen eller inte. Anders Björck tog motiven långsamt. Jag kan säga så här till Anders Björck, att det inte är hastigheten i framförandet av motiven som jag har frågat efter. De blir inte bättre för att Anders Björck för fram dem långsamt. Fortfarande tycker jag att det finns en rad tveksamheter i detta förhållande. Ju mer Anders Björck pratar om detta, desto mer upplever jag det precis som om vi med återremissen skulle försöka klara ut ett problemförhållande mellan Anders Björck och Carl Bildt.
Herr talman! Får jag till Kurt Ove Johansson bara säga att jag är väl medveten om att det inte är takten i min argumentering som är avgörande, utan snarast fattningsförmågan hos den som lyssnar.

Herr talman! Jag tar upp frågan om sekretessen först. Kurt Ove Johansson säger att regeringen har rätt att fatta de beslut som den vill. Det är självklart att regeringen får fatta sina beslut efter sina bedömningar. Det har jag inte ifrågasatt alls. Däremot ifrågasätter jag att man använder sig av en argumentering som får det att framstå som om regeringen vore förhindrad att lämna ut uppgifter på grund av sekretesslagstiftningen. Det är inte riktigt. Det är vad Kurt Ove Johansson också försöker göra i den här debatten. Han försöker få det att se ut som om det finns speciella regler som gör att regeringen inte får lämna ut några uppgifter som gäller den hemliga delen. Det är ett sätt att förvrida hela informationen. På den punkten tycker jag att vi åtminstone kunde få ett tillrättaläggande. Däremot är det helt klart att man inte får använda sig av riksbankssekretessen. Det får inte regeringen göra. Beträffande Marconi-affären säger Kurt Ove Johansson att de som utformat den engelska rapporten inte visste vilka regler som gällde. Saken är ju att man presenterar ett problem och säger att så här är det: Bofors får inte exportera direkt till Grekland. Därför har vi ett annat förslag: vi skickar vapnen via England så kommer de till Grekland i alla fall. Sedan måste regeringen också kopplas in eftersom Bofors inte kan sälja till ett företag utan måste förhandla med regeringen. Detta säger Kjell-Olof Feldt ja till. Det är också vad medborgarkommissionen säger. Uppenbarligen har ministern varit beredd att acceptera den här formen av kringgående rörelse för att kunna exportera trots att man inte skulle kunna det enligt riktlinjerna. Frågan om defensiva vapen och juntan kan ha betydelse när det gäller att ta ställning till huruvida man skall exportera eller ej. Men det är inte det saken gäller. Här gäller det frågan om att en handelsminister har varit beredd att acceptera att man exporterar via ett annat land. Det är det saken gäller, Kurt Ove Johansson.
Herr talman! Jag tvingas än en gång komma tillbaka till Marconi-affären. Jag kan då hänvisa till att i alla de utfrågningar som vi har haft, bl.a. den med chefen för KMI, klart framgick för alla som deltog att det var helt möjligt och att det inte fanns några problem när det för handelsministern gällde att ta ställning till Marconi-affären 1975. Ingela Mårtensson stöder sig på medborgarkommissionen, och jag måste då än en gång påminna om att medborgarkommissionen utgick från en annan tidpunkt. Man utgick från den tidpunkt då militärjuntan hade makten i Grekland. Men den hade fallit drygt ett år tidigare. Här rör det sig alltså om en situation då vi hade en civil regering. Det har ju slagits fast att det inte heller var frågan om ett nytt vapensystem. Det var fråga om reparation av gamla kanoner i Pireus hamn. Något som jag redan i min inledning påpekade som ett kuriosum är att den här affären över huvud taget aldrig har blivit av. Anders Björck och jag skall väl inte fortsätta att träta. Jag erkänner att jag ibland pratar litet för fort, och det är väl möjligt att Anders Björck inte riktigt har förstått vad jag har sagt. Jag skall därför sakta upprepa att jag tycker att det är en litet för enkel lösning att använda återremissförfarandet för att lösa problem mellan Anders Björck och Carl Bildt. Det är därför som jag under hela den här debatten har krävt att Anders Björck skulle kunna ge åtminstone några sakligare motiv för en återremiss än vad han hittills har presterat. Det tycks vara flera än jag här i kammaren som har ställt samma krav och blivit lika besvikna på Anders Björck på den punkten.
Herr talman! Det förekommer ju skenprocesser här i kammaren ibland. Skådespelet runt återremisskravet är väl en sådan skenprocess. Men det var inte för att säga det som jag begärde ordet, utan det var för att höra med socialdemokraterna hur de tänker göra i den kommande voteringen. Jag har inför varje inlägg av Kurt Ove Johansson förväntat mig en ledtråd härvidlag, men någon sådan har jag inte fått. Jag tycker att kammarens ledamöter innan den här diskussionen är avslutad borde få ett klart besked från socialdemokratisk sida. Tänker socialdemokraterna stödja återremissyrkandet eller ej?
Herr talman! Jag har gång på gång under den långa debatt vi haft redovisat skälen för en återremiss. Jag tror inte att det tjänar något till att återupprepa dem ännu en gång. Jag har naturligtvis respekt för de människor som har en annan uppfattning i olika sakfrågor; så även när det gäller återremiss. Under dagens debatt har jag inte precis märkt så mycket av respekten för att det ibland kan finnas olika uppfattningar och för att man kan vilja utreda en sak extra grundligt när nya moment tillkommer. Men det får man ta som en del av spelet. Jag tycker ändå att det här inte handlar om att lösa några problem för mig. Det klarar vi nog själva, det kan jag försäkra. Däremot handlar det om att när vi fattar beslut i frågan om RRV-rapporten skall det inte finnas några kvarstående problem vad gäller den information som de människor som har deltagit i beredningen har fått. Då skall det inte finnas några funderingar om hur olika papper har hanterats, om hur olika personer har försökt påverka osv. Då, herr talman, tvingas vi börja om från början till ett kommande års granskning. Det är det som ligger bakom återremissyrkandet. Vi har dålig erfarenhet i konstitutionsutskottet: när vi fattar beslut kommer det ständigt nya informationer och vi tvingas revidera våra uppfattningar och konstatera att vi har blivit lurade. Det är det som ligger bakom mitt förslag, och ingen annans, att vi skall ha en återremiss på den här punkten.
Herr talman! Jag måste bara göra ett klarläggande när det gäller krigsmaterielinspektören. Kurt Ove Johansson påstår att Sven Hirdman skulle tycka att det var okej att exportera vapen till Grekland 1975. Det är ju i och för sig inte så intressant vad Sven Hirdman säger 1990 om hur man skulle ha gjort 1975. Det var ju faktiskt så att när jag ställde frågan om krigsmaterielinspektören 1975 gjorde den bedömningen att det skulle vara svårt för ministern och för UD att acceptera den här exporten, och att det var därför man hade föreslagit detta, visste inte Sven Hirdman om att den dåvarande krigsmaterielinspektören hade gjort denna bedömning. Jag tycker att man måste ha med detta i beräkningen. Kurt Ove Johansson har ännu inte förklarat varför Kjell-Olof Feldt var beredd att godta en sådan här export.

Herr talman! Hanteringen av avtalsförhandlingarna på lärarområdet liknar ingen annan. Att så är fallet illustreras tydligt när man tittar litet närmare på kronologin i skeendet. Den 16 mars 1989 talade skolminister Göran Persson vid ett distriktsordförandemöte hos Lärarnas riksförbund. Han redogjorde för hur han såg på skolutvecklingen och framhöll att det är nödvändigt att lärarna kommunaliseras. I framtiden är det i kommunerna som pengarna finns, sade han. Samma dag överlägger skolministern med Lärarnas riksförbunds ordförande och redogör för planerna om kommunalisering. Om lärarna var kvar hos staten, sade han, kunde de inte räkna med någon löneutveckling. Det var budskapet. Den 4 april, alltså två veckor senare, informerades de andra lärarorganisationerna, Sveriges lärarförbund och Sveriges facklärarförbund. Vid det tillfället var också företrädare för statens arbetsgivarverk, skolministern och civilministern samt deras statssekreterare och planeringschefen i civildepartementet närvarande. Det är alltså en mycket stor församling som möts den här gången för att infomera SL och SFL. Ja, det liknar snarare ett strategimöte än ett informationsmöte, skulle man kunna tycka. regeringen återigen sin syn på kommunaliseringen och säger att man skall återkomma med en bred analys. Riksdagens beslut i det ärendet blir att man inte anser att det finns någon anledning att ta ställning. För det första finns det inget yrkande och för det andra saknas den breda analysen. Så går sommaren, och den 23 september presenterar statens arbetsgivarverk två förhandlingsbud. Det märkliga är att det ena budet, det som förutsätter kommunalisering, är drygt 5 Zo högre än det andra. Även om skolministern tidigare sagt att det är hos kommunerna som pengarna finns, är det alldeles uppenbart att staten är villig att betala en bra slant för att lärarna skall acceptera kommunalisering. Ja, skillnaden mellan buden var så stor att det ena inte längre var seriöst, eller som SACO-S ordförande uttryckte det: Budet utan kommunalisering var utomordentligt magert, om jag får använda det uttrycket. Det var väl egentligen inte någon som tog det på allvar. Skall jag vara ärlig, var det något vi inte ens diskuterade i våra beslutande organ, för det var så uppenbart att det inte var ett realistiskt alternativ. Nästa intressanta datum är den 12 oktober. Då hölls ett möte, efter en propå från SACO-S som var oroat efter att ha fått de här två buden, som alldeles uppenbart var en signal om att kommunaliseringen var en del av förhandlingsbudet. Vid det här tillfället var också en stor församling närvarande. I spetsen stod skolministern och civilministern, som ledde mötet. Efter en kort överläggning gav civilministern klart besked om att kommunaliseringsfrågan skulle föras bort som ett objekt i förhandlingarna. Ett skriftligt besked om detta utlovades också. Det kom dock inte förrän den 18 oktober. Dessförinnan har emellertid det här hänt. Den 16 oktober uppvaktar Lärarnas riksförbunds ordförande Ove Engman skolministern med ett upprop mot kommunalisering av lärarna som inte mindre än 39 000 lärare hade skrivit på. Dagen efter, den 17 oktober, går utbildningsdepartementet ut med ett mycket uppseendeväckande pressmeddelande, där man säger att SACO-lärarna kräver ett lagförslag om kommunalisering. Det var ett ovanligt fult hugg i ryggen på den lärarorganisation som konsekvent och mycket tydligt under en lång tid sagt ett klart och entydigt nej till kommunalisering.

Sedan dröjer det bara en vecka, så kommer propositionen om kommunalisering av lärarna — väl att märka utan den analys som riksdagen efterlyst på våren. Man skall också veta att utgången av beslutet var osäker intill allra sista voteringssekunden. Som händelserna sedan utvecklade sig, blev konsekvenserna mycket allvarliga strejker och ett mycket dyrt avtal, för att inte tala om det avbräck som skedde för hela Sveriges elever under den här perioden. Vi anser att det är helt uppenbart att skolministern har ingripit i skeendet på ett sätt som allvarligt har skadat avtalsförhandlingarna. Och för detta förtjänar han att kritiseras. Tyvärr har majoriteten inte ansett detsamma. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att ställa två frågor till socialdemokraternas företrädare i denna debatt. Anser Sture Thun verkligen att de två bud som lades fram var likvärdiga? Betyder socialdemokraternas ställningstagande i denna fråga att Sture Thun anser att hanteringen av dessa avtalsförhandlingar kan tjäna som modell även för framtida löneförhandlingar där staten är arbetsgivare?
Herr talman! Jag hoppas att jag skall kunna begränsa mitt anförande. Det är även från centerpartisternas sida uppenbart att det blev en mycket olycklig avtalsrörelse på den offentliga sektorn i år. Det var förresten inte första gången, men i år var det särskilt olyckligt då slutresultatet, interfolierat med stejker och annat, blev ett helt annat än det som förutsatts vid de ekonomiska överväganden som hade gjorts på alla möjliga håll. Det är klart att man inte kan bortse ifrån att man just på grund av att frågorna om huvudmannaskap och lönerörelsen blandades ihop påverkade avtalsrörelsens förlopp i negativ riktning. Enligt min och Bengt Kindboms mening i utskottet borde kommunaliseringsfrågan och lönefrågan ha hållits helt åtskilda från varandra. Detta framför vi i reservation 11. Det finns ett större problem i dessa sammanhang som är intressantare, nämligen hur relationerna i avtalsförhandlingarna skall vara mellan avtalsverket och regeringen och eventuellt även mellan regeringen och parterna. Vi har i riksdagen i olika omgångar diskuterat detta, och det har också skett förändringar. Tanken med dessa förändringar har varit att det skall bli en klarare boskillnad mellan regeringen och avtalsverket. Samtidigt finns det ofta så att säga en dubbelhet i de krav som ställs på regeringen i sådana sammanhang. Det är inte så sällsynt att man i kritiska situationer hör ropen skalla om att regeringen måste ingripa. Det finns motstridiga tendenser och motstridiga önskemål i dessa sammanhang beroende på det rådande sakläget.

Men det innebär naturligtvis inte att förhandlingarna på hela denna viktiga sektor kan föras oberoende av hur läget i landet är och vad man anser att ekonomin tål, dvs. vilka statsinkomster som finns för att klara av utgifterna. Därför anser jag att regeringen bör tänka över dessa frågor ytterligare en gång och se till att det inför en kommande avtalsrörelse finns klara och otvetydiga direktiv från regeringen som sedan får hanteras på-bästa möjliga sätt av avtalsverket. Om det trots detta skulle bli konflikter — enligt min mening har vi haft alltför många sådana inom den offentliga sektorn — får man naturligtvis gripa till det sedvanliga medlingsförfarande som finns på den övriga arbetsmarknaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Herr talman! Än en gång skall vi riva upp gamla sår. Hela denna avtalsrörelse under 1989 ligger som en varböld, och det känns inte skönt att börja peta i den igen. Denna avtalsrörelse har skadat förhållandet både till politiker och till lärare, för att inte tala om eleverna som kom i kläm. Som politiker skäms jag många gånger över hanteringen. Man brukar säga att barn skall lära sig krypa innan de lär sig gå. Vi i miljöpartiet ansåg att ett steg i sänder skulle ha tagits. Regeringen skulle ha sett över målformuleringarna och hur statsbidraget skulle se ut och skilt kommunaliseringsfrågan från lönefrågan. När vi i miljöpartiet har granskat själva hanteringen har vi gjort bedömningen att granskningen inte har gett oss anledning att rikta någon konstitutionell anmärkning mot regeringen. Men jag vill än en gång understryka att det politiska, fackliga och personalpolitiska sättet är förkastligt. Vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet där vi tar upp detta. Vi anför där att det var djupt olyckligt att lönefrågan blandades ihop med kommunaliseringsfrågan. Som ledamot i utbildningsutskottet frågade jag vart den breda analysen hade tagit vägen. Jag undrar än i dag vem som fick ta del av den. När jag i betänkandet läser det som sades vid utskottsutfrågningen, ser jag att samma fråga ställdes till Solveig Paulsson. Hon fick följande fråga: Hur anser ni att en bred analys skall göras? Hon svarade då att hon var nöjd med den analys som fanns i propositionen. Christer Romilson framhöll att han inte hade förväntat sig att propositionen skulle komma så snabbt. Det hade inte heller vi i utbildningsutskottet väntat oss. Man kan fråga varför denna forcering skedde. Hur hade regeringen kunnat undvika detta rabalder? Hade regeringen kunnat göra på något annat sätt? Detta ser jag som en demokratifråga. Det är nämligen viktigt att man går den rätta vägen. Detta tog vi upp i debatten när det begav sig. Men jag tänker inte upprepa vad som då sades. Jag tycker att det är olyckligt att äpplen och päron blandas ihop, dvs. att två så skilda bud läggs fram och att kommunaliseringsfrågan läggs in i det ena budet. Ylva Annerstedt och Elisabeth Fleetwood har redogjort för bakgrunden, och jag tänker därför inte upprepa den. Jag vill även instämma i Bertil Fiskesjös analys av hur gången skall vara, så att man skall kunna förhandla samtidigt som man skall upplysa och informera utan att det blir ett otillbörligt inhopp i avtalsrörelsen och i det politiska arbetet. Jag skulle gärna vilja ha en bakgrundsbeskrivning av hur detta skall kunna ske, så att våra själar inte behöver rivas upp med sådana obehagliga beslut som vi har fattat i denna kammare, speciellt på skolområdet.
Herr talman! Eva Goés stöder i princip de synpunkter som både jag och Elisabeth Fleetwood har framfört, dels i våra anföranden, dels i vår reservation. Det naturliga vore att Eva Goös och miljöpartiet röstar på denna reservation vid voteringen. Eva Goés frågade hur allt detta rabalder hade kunnat undvikas och om regeringen hade kunnat handla på ett annat sätt. Vi har visat på ett alterna tiv, som innebär att regeringen hade kunnat hålla sig utanför dessa avtalsförhandlingar. Det hade varit mycket enkelt för miljöpartiet, och är det fortfarande, att stödja reservation 10. Jag uppmanar miljöpartiet att göra det.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att vi i miljöpartiet skiljer mellan den konstitutionella och den politiska delen. Det är i detta sammanhang som vi inte har funnit anledning att anmärka konstitutionellt utan enbart politiskt, fackligt, m.m.
Herr talman! Vårt ställningstagande, vår reservation och kritik bygger också på den konstitutionella granskningen. Varken skolministern eller civilministern skall direkt lägga sig i avtalsförhandlingarna. Den redovisning som jag gjorde i mitt första inlägg visar klart och tydligt, anser jag, att skolministern har lagt sig i avtalsförhandlingarna. Först diskuterade man den 12 oktober om att kommunaliseringsfrågan skulle föras ut ur förhandlingarna, och man skrev papper om detta . Sedan låg ändå de två olika buden kvar. Det är ett mycket tydligt exempel.
Herr talman! Jag instämde med Bertil Fiskesjö om att man måste dra upp rågångar: vad är information och vad skall man ta upp på ett tidigt stadium osv.? Detta måste vi ta lärdom av för framtiden. Det är inte riktigt att blanda sig i avtalsförhandlingarna, vilket jag tycker att Ylva Annerstedt mycket riktigt beskrev. Jag instämmer i hennes beskrivning.

Herr talman! Det var ganska intressanta uttalanden som Sture Thun gjorde i det här sammanhanget. Han citerade avtalsverkets chef, som sade att det var naturligt att ta med frågan om kommunalisering i ett tvåårigt avtal. Från och till har vi faktiskt fått helt annorlunda besked från avtalsverket, där man har sagt att frågan om kommunalisering aldrig har varit med i avtalsförhandlingarna. Uppenbarligen har Sture Thun andra besked att komma med. Vi har ju för vår del hävdat att så faktiskt har varit fallet — att frågan har varit med — och också sagt ifrån att det var fel. Sture Thun sade vidare att mötet den 12 oktober kom till för att man skulle diskutera förhandlingsläget. Nej, så allmänt var det inte. Mötet kom till på uppmaning av SACO-S, som var mycket oroat när de två mycket olika buden presenterades av avtalsverket. Vid detta möte fick man besked om att kommunaliseringsfrågan skulle ut ur förhandlingarna. Trots det ligger de här två buden kvar. Och då är det alldeles uppenbart att man här har blandat sig i avtalsförhandlingarna, och blandat in frågan om kommunalisering som en organisk del av förhandlingsbudet. Som svar på mina frågor säger Sture Thun att den här modellen inte är bra därför att den drar ut på tiden. Är det verkligen så, Sture Thun, att ni anser att det bara var tidsutdräkten som det fanns någon anledning att kritisera i det här sammanhanget? Har ni verkligen ingenting att säga om det mycket komplicerade avtalsläget, som på grund av detta oskickliga hanterande resulterade i, om jag inte missminner mig, sex veckors mycket påfrestande strejk med demonstrationer och mycket uppslitande förhandlingar — och känslor — mellan arbetsgivare och arbetstagare på det här området? Sture Thun säger vidare: När skall man ta upp frågan om kommunalisering, om inte vid detta tillfälle? Jag måste bara beklaga att Sture Thun med detta uttalande faktiskt medger att han tycker att det var rätt att blanda ihop frågan om kommunalisering med avtalsförhandlingarna. Jag vill också fråga Eva Goéös: Vad är det som är fel i vår reservation och som gör att ni inte kan stödja den, när ni ändå anser att vår beskrivning och våra synpunkter är korrekta?